Fru talman! Jag konstaterar att Rinaldo Karlsson nu närmat sig en klokare uppfattning än den som utskottets majoritet står för. Men han har inte närmat sig fullt ut. Som Rinaldo Karlsson så riktigt säger finns det problem i dag. Vi behöver bara komma till Danmark eller resten av Europa, så ökar trycket på legalisering. Rösterna höjs mera nu än för 5-8 år sedan då det här försöket började och låg i sin linda. Därför är det så allvarligt att det kommer signaler från det land som har haft en fast narkotikapolitik, signaler som kan tolkas så att vi börjar rucka på detta. På det sättet sänder vi ut dubbla signaler, och detta är väldigt allvarligt. Som jag famhöll i mitt anförande finns det här en legaliseringsvåg och den kan inte få stöd. Man skall inte få vatten på sin kvarn genom att vi tillåter ett utdelande av sprutor till narkomaner och på det sättet närmast främjar verksamheten. Det är fel signaler. Jag har litet svårt att förstå vad Rinaldo Karlsson kan se för vits med att fortsätta med ett försök som har drivits i åtta respektive nio år utan att man kan utvärdera resultatet. Socialstyrelsen säger ju också att även om försöket fortsätter kan man inte se att det är möjligt att göra en bättre utvärdering än den som man har gjort hittills. En fortsatt försöksverksamhet tillför alltså inte någonting. Sedan framhåller Rinaldo Karlsson alldeles riktigt att det är viktigt med rehabilitering. Då är det ännu mer oroande att av de som ingår i sprutprojektet kommer bara 8,4 % till narkomanvård. Det ligger alltså ett misslyckande i detta. Varför skall ett sådant försök få fortsätta?

Fru talman! Rinaldo Karlsson sade att det var svårt att nå missbrukarna. Det var ju det som jag försökte visa. Man når inte fram till missbrukarna, och det är därför som det kommer så få till narkomanvård och som kommer i kontakt med socialtjänsten. Man når inte missbrukarna. De är endast intresserade av att få sina sprutor. Dessutom är beteendet så pass slappt att andelen återkrävda sprutor mot utlämnande av nya sjunker jämfört med de höga tal som man hade 1989. Nu är andelen betydligt lägre. Detta är en allvarlig signal om att försöket inte bör fortsätta. Likaså tillåter man utlämning av sprutor till anonyma hämtare. Man vet inte var sprutorna tar vägen. Men det hjälper inte att skärpa reglerna. Det hjälper ett litet tag, men sedan blir förhållandena likadana igen, för det är enklast och bekvämast. Det finns bara ett sätt att ge en klar signal om var vi står, och det är att vi har ett budskap som går ut på att vi inte tillåter narkotika i Sverige. Sedan måste massor av resurser och stöd sättas in för dem som har smittats av hiv. Man skall stödja narkomaner, hjälpa dem och stärka deras självkänsla så att de kan ta sig ur det träsk som de har hamnat i. Man gör det inte med den eftergivenhet och slapphet som det här faktiskt signalerar om.
Fru talman! Som jag sade blir det en annan utformning när socialtjänsten också kopplas in. Då arbetar man på ett helt annat sätt. Jag har inte hört att det skulle vara några stora problem där nere. Hade vi hört det hade vi aldrig kommit in på den här frågan. Vi kan inte säga att det här har haft några negativa konsekvenser. Problemet, som jag ser det, är att vi kanske inte fullt ut har sett de positiva effekterna heller. Låt oss nu på ett bättre och mer metodiskt sätt följa den här frågan under den kommande tiden så att vi kan utvärdera det hela och vet vad vi talar om. Ute i Europa kan det också vara intressant att se hur vi i Sverige handskas med den här typen av problem. Vi kan inte jämföra Sveriges narkomanvård eller hur vi handskas med hiv och aids och andra länder i Europa. Även där må vi säga att vi kanske har en bättre kontroll över det hela.

Fru talman! Att behandla frågan om utbytesverksamhet med rena sprutor till narkotikamissbrukare under rubriken Narkotikafrågor är enligt min mening något missvisande. Vi skall inte glömma vad den här frågan egentligen ytterst handlar om, nämligen om ett försök att begränsa det mycket farliga och mycket smittsamma hivviruset. Det handlar om ett val. Det är häri, fru talman, som risken ligger, nämligen i avvägningen mellan de två, låt oss säga, onda ting som narkotikamissbruk och hiv innebär. Det handlar om en mycket svår etisk avvägning. Det är också mycket svårt att på rent praktiska grunder veta hur det här slår med tanke på det lilla underlag som finns i form av det försök som pågår i Malmö och Lund. Jag har själv från början varit mycket tveksam till projektet. Jag upplever stora svårigheter med att verkligen ta ställning till hur detta skall hanteras framöver. Jag resonerar så här: När vi nu har påbörjat det här försöket, trots alla invändningar som ursprungligen fanns emot det, tycker jag att det är rimligt att man försöker få ut något av det. Det har vi tyvärr inte gjort hitintills. Det verkar på den redovisning som Socialstyrelsen gjort som att det inte inneburit någonting vare sig åt det ena eller åt det andra hållet - varken när det gäller minskningen av hivspridningen eller när det gäller narkotikamissbruket. Därför måste man fråga sig varför man inte kunnat få svar på några av de frågor som ställdes inför försöket. En förklaring är, såvitt jag kunnat läsa mig till av de rapporter som kommit ut, att försöket inte bedrivits på ett tillräckligt bra sätt. Det har inte bedrivits på ett sådant sätt att man hade kunnat få svaren. Då är naturligtvis frågan: Skall vi med det i bagaget säga att vi avbryter allt därför att det inte gick, eller skall vi i stället säga att vi skall försöka förbättra verksamheten, göra en bra utvärdering, försöka få ett bättre samarbete mellan socialtjänsten och sjukvården för att på så sätt få ut någonting av försöket innan det avslutas? Försöket har ändå pågått ganska länge. Mot denna bakgrund tycker jag att det vore rimligt att fortsätta med försöket. Min uppfattning är att den här försöksverksamheten naturligtvis måste avslutas så småningom. Vad det skall leda till är den stora frågan. Skall det leda till det som Barbro Westerholm och också Socialstyrelsen föreslagit, nämligen en permanentning av verksamheten? Det har vi definitivt inte underlag för efter det här försöket. Vad vi nu behöver är att få klarhet i om en sådan här verksamhet kan permanentas. Med det här underlaget kan vi inte göra det. Den enda slutsats som kan dras av försöket hitintills är att det bästa är att avveckla verksamheten helt och hållet. Men skall vi göra det på ett så bristfälligt underlag? Min bedömning är den att vi inte skall göra det, utan vi måste tillse att försöket får fortgå på ett sådant sätt och i sådana former att man kan få ett rimligt besked om huruvida det här är bra eller dåligt. Att det handlar om en etiskt svår fråga och en mycket svår avvägning mellan två onda ting är det inget tvivel om. Som Barbro Westerholm sade förut handlar det om en sjukdom med dödlig utgång i 100 % av fallen. Det handlar om narkotikamissbruk som naturligtvis i sig är fasansfullt men som det ändå ytterst finns bot mot i många fall. Den här avvägningen är naturligtvis oerhört svår, samtidigt som allt måste göras för att förhindra hivsmittan och hivspridningen. Detta är ett så allvarligt problem att man inte kan låta bli att göra det. Därför får vi acceptera även valet mellan två onda ting. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! En kommentar till Roland Larsson. Det är naturligtvis svårt att värdera projekt där det i botten kan ligga olika etiska värderingar hos dem som värderar. Vi kan konstatera att det har gjorts tre värderingar: en av Världshälsoorganisationens experter, en av Internationella parlamentariker mot aids, som har kommit till en slutsats, och sedan Socialstyrelsens utvärdering, där man kommit till en annan slutsats. När det här programmet har drivits några år är det min förhoppning att en helt oberoende grupp får värdera programmet, gärna med både svenska och internationella experter, för att vi skall få kloka slutsatser på basen av fakta.
Fru talman! Just det förhållandet att man med samma mål i sikte, med samma syn på narkotikapolitiken och med samma restriktiva hållning i narkotikafrågan kan komma till rakt motsatta uppfattningar om huruvida försöket skall permanentas eller avvecklas visar ytterst att försöket i sig inte har gett svar på de frågor som vi har ställt. Barbro Westerholm och Folkpartiet har kommit fram till att man bör kunna permanenta verksamheten, och moderaterna har kommit fram till att man bör avveckla densamma, med precis samma grunduppfattning att det skall vara en restriktivitet i narkotikapolitiken. Detta visar att försöket inte har gett några svar. Därför har vi kommit fram till den ståndpunkten att så länge vi inte fått något svar bör vi inte avbryta försöket när det nu en gång har påbörjats. Hur det hade sett ut i dag om det inte hade påbörjats vågar jag inte säga, för situationen är något annorlunda nu än vad den var när försöket påbörjades.
Fru talman! Det finns en avgörande skillnad oss emellan. Folkpartiet liberalerna ser till en framtid för de sämst ställda i samhället, dem som i dag är fast i ett narkotikamissbruk. Vi vill att de inte skall drabbas av en hundraprocentigt dödlig sjukdom. Vi väger det mot signaler om olika saker vars effekter vi inte har fått belagda. Där finns en skillnad som är ideologisk.
Fru talman! Jag har mycket stor respekt för Barbro Westerholms uppfattning i den här frågan såväl som i många andra. Jag har inte alls på något sätt motsatt mig den. Men den ståndpunkten har Folkpartiet inte kommit fram till efter det här försöket. Det har ni kommit fram till på andra grunder. Det är inte försöket i sig som har lett er fram till detta ställningstagande, utan en åsikt som ligger i botten. Frågan för oss som är mindre övertygade än ni, som redan har den inställningen att det här är det riktiga, är om försöket skall gå vidare.

Fru talman! Frågan om val av skolform för utvecklingsstörda barn har diskuterats i flera år. Under den förra mandatperioden, när valfrihetsfrågorna tog många steg framåt, växte också en opinion bland föräldrar med utvecklingsstörda barn för ökat inflytande när det gäller barnens skolgång. Inte minst Socialdemokraterna, då i opposition, drev frågan om föräldrars rätt att välja grundskola eller särskola hårt. Jag skall gärna erkänna att jag tyckte att det var en besvärlig debatt. Det tyckte jag inte därför att det finns olika uppfattningar i sakfrågan och att frågan engagerar, utan därför att det är så oerhört viktigt att det blir riktigt bra för dessa elever. Det är komplicerade beslut hur man än vänder och vrider på det. Att välja skola och att välja skolform är inte samma sak. Särskolan finns ju till för en tydligt definierad elevgrupp. Därtill kommer att bedömningen av i vilken skolform ett utvecklingsstört barn får bäst utbildning är komplicerad. Det ställer krav på stora kunskaper om det enskilda barnet, om handikappet som sådant och om olika skolformers mål, krav och arbetssätt. Detta är inte ett argument emot att föräldrar fattar beslut om skolform - absolut inte - men det är ett argument för de kunskaper och erfarenheter som de professionella i skolan har. Det är avvägningen mellan dessa två vi måste klara. När vi fick en proposition från den socialdemokratiska regeringen framgick det att Socialdemokraterna har fått kalla fötter och numera inte alls anser att föräldrars rätt att välja skolform för utvecklingsstörda barn är självklar. Något annat skäl för den försöksverksamhet som man nu föreslår finns naturligtvis inte. Förslaget är inte det Socialdemokraterna talade om före valet, och jag förstår den besvikelse som inte minst FUB känner över detta. Vi moderater har reserverat oss mot förslaget om försöksverksamhet. Vi föreslår i stället att föräldrarna utifrån barnets bästa skall välja grundskola eller särskola. Jag betonar att det gäller barnets bästa, eftersom vår uppfattning har sin grund i uppfattningen att barnets bästa måste vara utgångspunkten. Föräldrarna har huvudansvaret för barnens utveckling och fostran, och som de viktigaste personerna i barnens liv utgår vi också ifrån att de har just detta för ögonen vid beslut som rör barnen. Denna utgångspunkt, som finns i barnkonventionens idéer, är också ett skäl för den reservation som vi gör. Det är inte enbart populärt i debatten. Beslut mot föräldrarnas vilja måste kunna tas i mycket speciella fall. Vi har uttryckt det som att det skall vara uppenbart att ett barn inte kan gå i grundskolan eller att det skall ha visat sig att barnet inte klarar skolgången där. Då skall kommunen kunna fatta ett beslut mot föräldrarnas vilja. Vi är väl medvetna om att det finns kritik också mot detta, men alternativet är att kommunerna i mycket speciella fall tvingas till beslut om omhändertagande av barn. Det är varken bra för barn eller föräldrar. Nu är det lyckligtvis ovanligt att beslut om särskola fattas mot föräldrars vilja. Särskolan har ungefär 8 000 elever. Under en period av fem år överklagade vårdnadshavare till åtta elever de beslut man hade fattat i kommunerna. Om nu föräldrarna får rätten att fatta beslut, som vi föreslår, är den förmåga till samarbete och samsyn som statistiken ger uttryck för givetvis en styrka. Men jag tycker att det i detta sammanhang skall påpekas att det är viktigt att föräldrar med utvecklingsstörda barn tidigt får information om olika alternativ som gäller barnets skolgång. Det är en förutsättning för att föräldrarna skall få den information som krävs för beslutet. I frågan om föräldrar också skall kunna välja grundsärskola respektive träningsskola finns en reservation i utskottet. Vi moderater anser att det måste vara skolans professionella som avgör hur eleverna skall grupperas inom olika skolformer. Det är en pedagogisk uppgift för lärare och skolledare - inte en fråga för statligt nationellt beslutsfattande. Däremot kan man, vilket utskottet också gör, förorda en översyn av om uppdelningen inom särskolan i grundsärskola respektive träningsskola är relevant. Till sist vill jag säga att vi moderater har fått gehör för förslaget om en justering av betygen i särskolan. Visserligen anser vi att Socialdemokraternas upprivande av betygssystemet i grundskolan var fel, men eftersom majoriteten glömde bort att göra rimliga konsekvensändringar i särskolan tog vi upp det i vår moderata motion. Jag är glad över att särskolans elever i framtiden inte är de enda som kan ges betyget Icke godkänd. Så hade det varit om utskottet inte hade antagit vårt förslag. Däremot hade jag önskat fler steg i de betyg som eleverna i särskolan skall kunna få, men något får man ju ge om man skall få bort de riktigt fula plumparna. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2. När det gäller ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång slår utskottet fast följande på s. 6: Utgångspunkten vid beslut om barns placering i viss skolform måste vara barnets bästa. Föräldrarna har huvudansvaret för barnets utveckling och fostran och känner väl sitt barns totala situation. Föräldrarna bör därför vara de som har de främsta förutsättningarna att kunna agera utifrån barnets bästa. Samtidigt är det naturligt att skolhuvudmannen är angelägen om att barnet går i den skolform som skolhuvudmannen bedömer vara bäst för barnet. Beslut om skolform bör normalt kunna tas av föräldrar och skolhuvudman tillsammans. Det är ett mycket viktigt stycke i betänkandet. Centern anser att det är positivt att man har siktet inställt på ett ökat föräldrainflytande när det gäller de utvecklingsstörda barnen och deras skolgång. Det som vi har svårt att förstå är att försöksverksamheten enbart skall gälla att föräldrar får rätt att avgöra om deras barn skall tas emot i grundskolan eller i särskolan. Detta gäller inte minst med tanke på att riksdagen år 1994 begärde en översyn av reglerna och ansåg att översynen borde syfta till att föräldrarna i princip får det slutliga avgörandet när det varit omöjligt att nå fram till ett gemensamt ställningstagande i vad gäller valet mellan grundskola och särskola samt inom särskolan. Vi i Centern anser att föräldrar också borde få rätt att välja inom förskolan. Varför redan nu förutsätta att det inte skulle fungera? Det är viktigt att myndigförklara föräldrar som föräldrar. Utskottet skriver att föräldrarna har huvudansvaret för sina barn, givetvis med stöd av expertis när så behövs, vilket säkert är nödvändigt när det rör sig om utvecklingsstörda barn. Men om man inte som förälder är fullt tilltrodd, hur skall man då kunna ta huvudansvaret? När denna försöksverksamhet nu genomförs borde det göras fullt ut. Sedan skall den försöksverksamheten i vanlig ordning utvärderas.

Fru talman! Låt mig börja detta anförande med att ge ett beröm. Propositionen och betänkandet är ett steg åt rätt håll. Det hade varit väldigt bra om man inte hade stannat på halva vägen. Jag vill också ge en eloge till socialdemokraterna för att de hade kurage att gå emot propositionen i betygsfrågan så att vi där kunde få enighet. Det hade varit barockt om man i grundskolan hade tagit bort begreppet inte godkänd men i särskolan haft kvar begreppet otillräckliga kunskaper. Jag håller med Beatrice Ask om att detta ärende är väldigt svårt. Jag hade en illusion om att man skulle kunna få en total uppslutning när det gällde möjligheten till val av skola. Men tyvärr måste jag erkänna, fru talman, att även den illusionen kom på skam och har ersatts av besvikelse. När jag läser igenom betänkanden och lyssnar till skilda argument kan jag inte finna någon som helst ideologisk grund till varför vi skulle ha olika meningar. Varför skall vi förvägra just denna grupp val av skola? Jag måste instämma i den rubrik som fanns på ett cirkulärbrev från FUB: Varför? När den här frågan behandlades i en tidigare omgång uttalade riksdagen att föräldrarna i princip skall fatta det slutliga avgörandet i valet mellan grundskola och särskola men också inom särskolan. Det verkar som att den nya skolministern struntat i det uppdrag som riksdagen gav. Visserligen följer propositionen remissvaret från t.ex. Kommunförbundet som tycker att just i detta fall skall skolans professionalism och mening gälla. Kommunförbundets ställningstagande upprör mig inte speciellt mycket. Men att vi i utskottet och här i kammaren skall gå på samma linje, och säga att skolans vilja är starkare än föräldrarnas rätt, känns fel och upprörande. Som jag har uppfattat min uppgift - nu är jag ganska ny som riksdagsledamot - är den att jag som ledamot av Sveriges riksdag skall företräda människorna och inte organisationerna. Alla våra ställningstaganden, eller ibland brist på ställningstaganden, är kraftiga signaler till invånarna och till dem som berörs av besluten om vad vi vill, våra åsikter och uppfattningar. Fru talman! Om nu kammarens ledamöter kommer att följa utskottsmajoritetens förslag ger det en tydlig signal till föräldrar till utvecklingsstörda barn, en signal med innebörden: Till skillnad från andra föräldrar anser vi att ni inte har tillräcklig kännedom om era barns bästa. Därför måste vi begränsa er valfrihet och ert inflytande. Frågan kan tyckas vara liten. Men signalen är desto tydligare och kraftigare. Jag tror att vi måste använda fantasin och försöka att sätta oss in i hur just dessa föräldrar tar emot våra signaler som kommer här från kammaren i besluten. Det verkar som om majoriteten har glömt både handikapplagen och LSS, där honnörsorden är delaktighet, inflytande och medbestämmande. Orden stämmer inte överens med det jag ser nu i betänkandet. Jag kan förstå att majoriteten slår dövörat till för min argumentation, även om jag försöker att vara tydlig. Jag kan i så fall förstärka den genom att citera vad handikappombudsmannen skrev i sitt yttrande. Hon skriver följande: "Förslaget präglas av en syn att det förekommer föräldrar som inte förstår sina barns bästa, inte sätter sina barn i första rummet. Handikappombudsmannen anser att föräldrarna är de som bäst känner sina barn och vet att de alltid kämpar, ibland en ojämn kamp, för att deras barn som är utvecklingsstörda eller har andra funktionshinder ska få den skolgång som de finner bäst för dem". Det var tydligt. Jag kan fortsätta med att citera en kortare tes som kommer litet längre ner i samma yttrande: "Risken att föräldrarna inte skulle ha sina barns bästa för ögonen anser handikappombudsmannen vara betydligt mindre än risken för att kommunen med hänvisning till bristande resurser inte sätter barnets bästa i främsta rummet." Tydligare än så kan det inte sägas. Om vi låter handikappombudsmannens beska sanning sjunka in i medvetandet, varför och hur kan vi då säga nej till det enkla lilla tillägg att föräldravalet också skall ske inom särskolans ram? Att komma med argument om att det påverkar skolans framtida organisation, osv. känns både genomskinligt och futtigt. Återigen är det signalen och beskedet till föräldrarna som är det centrala. Antingen tror vi på dessa kämpande föräldrar, eller så tror vi mer på skolorganisationens kunskap. För mig är valet ganska lätt. Det är föräldrarna som gäller. Om man nu slår dövörat till för vad handikappombudsmannen säger, och vad jag har sagt, kan man ändå ställa en fråga till framför allt Socialdemokraterna. Den förre socialministern Bengt Westerberg arbetade med övertygelse i ett jättejobb för att ta fram LSS. Socialdemokraterna ställde upp glatt och helhjärtat för denna politik, och det tycker jag var väldigt bra. Varför vill man inte nu ställa upp på detta lilla steg i rätt riktning och i samma anda? Det är ett litet steg som betyder så mycket för föräldrarna och är en positiv signal om tilltro. Varför skall vi inte ge dem den tillit, det stöd och den rätt som de behöver och skall ha? Fru talman! Jag yrkar bifall till Folkpartiets reservation till betänkande 1 från utbildningsutskottet.
Fru talman! Vi tycks prata förbi varandra i den här frågan. Jag delar Conny Sandholms uppfattning att vi inte befinner oss särskilt långt ifrån varandra. Men med den plädering som Conny Sandholm har gjort här förstår jag inte varför Folkpartiet reserverat sig endast när det gäller valet inom skolformen och varför man stöder förslaget att det skall vara en försöksverksamhet. Det är det ena problemet jag har när det gäller att förstå Folkpartiet. Det andra är följande. Jag har stor respekt för föräldrars engagemang. Jag tycker att det är riktigt att man slåss för föräldrarnas sak. Men jag förstår inte motståndet mot att för barnens bästa ha en reservation eller en utgång. Vi vet att de stentuffa reglerna vid den flexibla skolstarten har varit besvärliga därför att det dyker upp barn som behöver vänta ett år till, men inte längre får det. Jag vet inte något fall där man skulle behöva använda den brasklapp som arbetsgruppen, som sysslat med de här frågorna, föreslog. Men jag vill inte hamna i den situationen att det dyker upp ett fall där skolhuvudmannen tvingas gå in och göra ett omhändertagande när det är uppenbart - och det är väldigt tuffa skrivningar här - att ett barn inte klarar av den vanliga grundskolan. Det är inte heller så att kommunerna kan slarva och skriva in en massa barn i särskolan i onödan. Definitionen av vem som skall gå i särskolan är ganska klar. Jag förstår alltså inte Folkpartiet. Jag begriper inte varför ni röstar för en försöksverksamhet om ni är så övertygade om att man borde ha principen direkt.
Fru talman! Det kan ligga mycket i att man kan prata förbi varandra i en sådan här fråga. Visst delar jag uppfattningen att det vore bättre att slippa försöksverksamheten. Men när jag har talat med företrädare för dessa organisationer och med föräldrar om vad som är viktigast menar de att det inte är så viktigt om det blir en försöksverksamhet eller inte. Det viktiga är att de får beskedet om tilltro. Jag delar inte Beatrice Asks farhågor när det gäller omhändertagande. Jag kan förstå att det känns konstigt att stå och opponera i den här situationen. Jag tycker att det underlag vi har fått är så tydligt och talar just för den reservation som vi har lagt.
Fru talman! Jag tycker ändå att det är litet riskabelt att ge sig in på en försöksverksamhet utan att ha den möjlighet som jag tycker att man borde ha. Och om man har den möjligheten behöver man inte ha någon försöksverksamhet. Det är hela poängen. Låt mig också ställa en fråga till Conny Sandholm. Anser Folkpartiet i konsekvens med uppfattningen här att vi skall ge föräldrar rätt att välja klass eller grupp inom den vanliga grundskolan också? Jag vill ändå tro att valet mellan träningsskola, grundsärskola och olika varianter av dessa är en pedagogisk fråga som man arbetar med inom skolan. Där är det kanske mindre lämpligt att föräldrar väljer i varje läge. Här har ju jag stött majoriteten. Vi väljer i stället att säga att vi måste se över om gränsdragningarna inom särskolan är riktiga, och det tycker jag är bra mycket klokare. Tycker ni i konsekvens med det förslag som ni har att vi också skall ändra reglerna i den vanliga skolan?
Fru talman! När jag läser igenom det gamla betänkandet står det: Utskottet finner efter noggrant övervägande att det är fel att en myndighet kan ta över föräldrars ansvar. Där står det också: Detta gäller även val inom särskolan. Då undrar jag vad det är som har framkommit på den korta tiden som gör att Beatrice Ask, och även majoriteten, har ändrat uppfattning.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2 i UbU1. I betänkandet 1993/94:UbU6 anförde ett enigt utbildningsutskott följande: "Utskottet instämmer i - att ett barns placering i särskolan mot föräldrarnas vilja utgör en dålig grund för barnets skolgång. Det är därför angeläget att samverkansformerna mellan föräldrarna och berörda myndigheter utvecklas. Det bör ankomma på regeringen att föranstalta härom. När det gäller frågan om vem som skall ha sista ordet, i de fall man inte blir överens om val av nu aktuell skolform, finner utskottet, efter noggrant övervägande, att det är principiellt betänkligt att myndighet ges möjlighet att slutligt ta över föräldrarnas ansvar. Utskottet vill därför föreslå att riksdagen av regeringen begär en översyn av nu gällande regler såvitt avser val av skolform för utvecklingsstörda barn. Den bör syfta till att föräldrarna i princip får det slutliga avgörandet när det har varit omöjligt att nå fram till ett gemensamt ställningstagande i vad gäller valet mellan grundskola och särskola samt inom särskolan. Översynen bör ske så skyndsamt att regeringen kan förelägga riksdagen ett förslag i ärendet före utgången av år 1994." Så långt är allting väl. Det blev ett tillkännagivande till regeringen utifrån det jag nu läste upp. Det hade inte varit några problem om regeringen hade gjort vad vi beställde i tillkännagivandet. Det hade inte heller varit några problem om detta hade ändrats och regeringen hade lagt en proposition som avvek från beställningen. Men nu har vi fått facit. En majoritet i utskottet vill inte hålla fast vid man själv enigt bestämde 1993/94. Det gäller "samt inom särskolan". Vi vet ju att förr eller senare blir försöksverksamheten, om allt går som vi tror, en ordnad och reglerad verklighet och inte ett undantag. Vi vet också att särskolan och möjligheten att välja inom särskolan inte kommer att undantas. Varför då släpa efter den utveckling som vi inser är den enda rimliga både principiellt och praktiskt? Det måste kännas oerhört otillfredsställande för majoriteten att bromsa nu. Jag kan inte finna några sakliga skäl till varför särskolan skulle vara undantagen. När det gäller föräldrarnas kompetens, förutom det principiella ställningstagandet, talar ju all expertis för att föräldrarna har möjlighet att välja mer välgrundat och genomtänkt än någon annan. Min egen erfarenhet från de år som jag har arbetat inom FUB och med utvecklingsstörda på sommarkolonier är att jag aldrig har träffat så engagerade föräldrar som dessa. Med den lilla erfarenhet jag har anser jag att familjer med ett utvecklingsstört barn genomgående har ett djupare engagemang i varandra och en djupare sammanhållning. Man har gjort oerhört mycket för att sätta sig in i sitt barns bästa. Jag tror inte att det är lyckligt att i de sällsynta fall där det är olika mening säga att en expert skulle veta bättre. Kristdemokraterna står fast vid den bedömning som gjordes av ett enigt utskott 1993. Vi anser det anmärkningsvärt att regeringen först dröjt med förslaget i ärendet och sedan när det väl kommer frångår riksdagens beslut. Vi tycker att propositionen andas en misstro mot den här föräldragruppens möjligheter att avgöra vad som är bäst för deras egna barn. Riksdagen bör därför vid voteringen senare i dag återigen slå fast att föräldrarna till utvecklingsstörda barn i princip skall ha det slutliga avgörandet när det gäller valet mellan grundskola och särskola samt inom särskolan. Dessutom har det på senare år funnits en tydligt utveckling mot att allt fler barn placeras i särskola. Det har skett i takt med att budgeten för skolan har bantats och anslagen blivit mindre för barn med särskilda behov i den vanliga skolan. En stram ekonomi kan leda till att skolledningen på grund av brist på resurser bedömer att det är lämpligt att placera barnet i särskolan. Detta är ingen önskvärd utveckling. Den måste noggrant följas. Vi tycker att vi har fått gehör i utskottet för vår vilja att göra en uppföljning och utvärdering, men vi vill trycka på att detta måste ske skyndsamt. Det får inte vara en lösning att på grund av ekonomiska skäl kugga ut, slussa ut och pressa ut de här barnen ur den vanliga skolan. Det är kommunens ansvar att erbjuda elever med särskilda behov hjälp och stöd. Det finns uttalat i lagstiftningen på många ställen.
Fru talman! Jag ogillar att ge mig på mina borgerliga kamrater, men man kan inte argumentera för föräldrarnas rätt att välja och rösta med majoriteten. Folkpartiet, Centern och kds röstar ju för en försöksverksamhet i huvudfrågan. Det är ju det ni står och kritiserar regeringen för. Jag förstår inte hur det hänger ihop. Är man övertygad om föräldrarnas rätt att välja måste man ju anse att det skall fattas beslut om det. Däremot kan ni ha synpunkter på den brasklapp som vi moderater har med i förslaget. Sedan frågade Tuve Skånberg i sitt inlägg vad det är som gör att moderaterna har ändrat sig, eller han hänvisade rättare sagt till vad som sades i utskottet förra gången den här frågan var aktuell. Det som har hänt är att vi har sagt att det är klokare att se över strukturen inom särskolan än att ge föräldrar rätt att välja den. När det gäller huvudfrågan, om föräldrar i princip skall fatta besluten, har vi dragit slutsatsen att de bör få göra det, och vi vill ha en liten paragraf om det inte skulle fungera i något hörn. Jag förstår inte hur man kan argumentera på det sätt som Tuve Skånberg gjorde nyss och samtidigt rösta för det socialdemokratiska förslaget i huvudfrågan. Det är ju så det kommer att bli.
Fru talman! Det är sant att det principiellt inte skulle behövas någon försöksverksamhet, men när det nu går att få en majoritet för försöksverksamheten hör det till den demokratiska traditionen att försöka komma så långt som möjligt. Här var det möjligt att få fyra års försöksverksamhet, och vi har alla skäl att tro att det kommer att bli en permanentad verksamhet. Jag finner det inte svårt att inordna mig i det, och jag är övertygad om att de här föräldrarna efter de fyra åren kommer att få den slutliga rätten.
Fru talman! Om oppositionen hade stått upp som en kvinna och krävt att slippa försöksverksamhet, för att i stället gå till beslut direkt, tror jag nästan att vi hade lyckats övertyga även Socialdemokraterna. Jag tycker att det är en dålig ursäkt att säga att det var så långt man kunde komma och sedan i argumentationen kritisera det beslut man är beredd att fatta. Jag beklagar att det blir en försöksverksamhet, därför att det är inte nödvändigt. Men det behövs en möjlighet att ta tag i mycket specifika fall, och det är det vi moderater står ensamma om i dag.
Fru talman! Vi ser till sakpolitiken. Det här är en utveckling som inte kommer att stoppas. Försöksverksamheten kommer med all säkerhet att bli verklighet och föräldrarnas rättighet så småningom. Det visade sig vara en framkomlig väg. Jag delar de principiella invändningar som Beatrice Ask har riktat, men den här vägen kommer att leda fram till föräldrarnas rätt, och det tycker jag är viktigare.

Fru talman! Grunden för socialdemokratisk skolpolitik är en sammanhållen skola, där barn och ungdomar med olika erfarenheter, sociala tillhörigheter och kulturer träffas. De har alla samma arbetsplats, där undervisningen och den personliga utvecklingen berikas av att de vuxna, ungdomarna och barnen är olika ibland och är lika i andra situationer. Integrationen är bra inte bara för skolan, utan också för samhället. Grundskolan skall vara öppen för alla - helt i linje med att vi vill ha ett samhälle som är öppet för alla. Inget barn skall tvingas stå utanför den allmänna obligatoriska skolan - vår skola för alla. Detta gäller även för elever som är utvecklingsstörda eller jämställda med dessa barn och som på grund av sina funktionshinder bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål och således har rätt att fullfölja sin skolplikt i särskolan. Begreppet "särskild skolplikt" föreslås tas bort, för att markera att den obligatoriska skolan har ett skolpliktsbegrepp som gäller för alla barn. Innehållet i detta betänkande, med förslag om ändringar i skollagen, syftar till att ge föräldrar ökat inflytande över utvecklingsstörda barns skolgång. Detta innebär - och det är viktigt att poängtera, eftersom det fortfarande råder viss förvirring - att betänkandet går längre i frågan om valfrihet än det förslag som den borgerliga regeringens tillsatta arbetsgrupp lade fram. I det betänkande vi diskuterar här i dag föreslås att föräldrar alltid och obetingat skall ha det slutgiltiga avgörandet om deras barn skall gå i grundskolan. Under en fyraårig försöksperiod får barn inte tas emot i särskolan utan vårdnadshavarens medgivande. I den moderata reservationen till betänkandet vill man dock att skolan som huvudman alltid slutgiltigt kan anvisa särskolan, även mot föräldrarnas vilja. För mig innebär det att vi inte får "en skola för alla", utan bara "en skola för nästan alla". Det som är bäst för varje barn skall gälla i beslut om placering, och det är för många barn att börja i särskolan med de tillgångar och förtjänster den här. Särskolan behövs, men att börja där mot förälderns vilja kan inte anses vara bäst för barnet. Därför yrkar jag avslag på Moderaternas reservation.

Det bästa för barnen är att de vuxna runt om och tillsammans med varje barn kan bidra till en helhet och en samsyn. Föräldern ses som expert på barnet och dess behov, och skolans personal ses som expert på pedagogiska metoder, resurser och organisation. Behovet av samverkan kan inte nog understrykas, och det är därför glädjande att höra hur FUB, kommunerna m.fl. kan referera att det i dag i praktiken inte uppstår några konflikter i samband med placering. De utredningar och beaktanden som görs verkar ha bra grund, och besluten tillåts mogna fram. Utvecklingssamtalen har en betydelsefull roll för att kunna åstadkomma bra underlag för planering, uppföljning och utvärdering av skolgången. Det gäller alla barn, men är kanske ännu viktigare för gruppen utvecklingsstörda, som har ett större behov av individualisering. Gruppen utvecklingsstörda är en mycket heterogen grupp, och variationerna är stora i fråga om förutsättningar att kunna delta i olika moment i träning och undervisning. Olikheterna i behov skall vara vägledande för planeringen av varje barns skolgång. Variationerna i antalet möjliga alternativ till val av skolform bör därför också vara stora. Valfriheten mellan olika former bör öka. Valet inom särskolan bör närmast handla om val av metoder, organisation av lokaler och resurser. Den enskilde eleven kan då utifrån sina förutsättningar och behov av träning delta i olika aktiviteter och gruppgemenskaper, för att på så sätt uppnå bästa resultat samt åstadkomma variation och arbetsglädje i skolarbetet. Särskolans nuvarande organisation ger endast möjligheter att välja mellan grundsärskolan och träningsskolan samt dessutom möjligheter till integration i grundskolan. Utskottet anser att organisationsformerna bör vara sådana att de underlättar för skolans personal och för vårdnadshavare att i samverkan finna väl fungerande, individuellt anpassade planläggningar av skolgången inom särskolan. Den utvärdering som skall pågå under försöksperioden bör enligt vår mening också belysa den utveckling som pågår inom det pedagogiska området vad gäller undervisnings och träningsmetoder, införande av nya hjälpmedel och tekniska resurser samt nytänkande i sätt att integrera samt bilda klasser och grupper. Detta är speciellt intressant att följa, efter det att kommunerna nu tagit över huvudmannaskapet för särskolan, fullt ut efter årsskiftet. På sikt bör detta göra att vi kan få en hel del goda och spännande exempel, som kan ge oss vägledning för hur särskolans organisation skall se ut för att kunna vara bäst för barnen. Det är dock för tidigt att i dag komma med förslag till konkreta förändringar, men utskottet vill med intresse följa den diskussion om framtidens särskola som i dag förs. I dagsläget, med den inriktning på en tänkbar utveckling av särskoleorganisationen som här diskuteras, vore det olyckligt att fokusera på valet mellan enbart två skolformer inom särskolan. Vi nöjer oss därför i dag med att inte föreslå några ytterligare förändringar i lagstiftningen, dvs. att inte omfatta även valet av placering inom särskolan. Fru talman! Sverige anses i många stycken vara ett föregångsland när det gäller insatser för funktionshindrade. Förra året anordnades en världskonferens, anordnad av Unesco, om särskilda behov inom undervisningen. Där antogs en deklaration, den s.k. Salamankadeklarationen, som fastslår en hel del principer, bl.a. att det mest effektiva sättet att bedriva undervisning för funktionshindrade är inom ramen för den allmänna skolan. Därigenom kan man på det mest effektiva sättet skapa ett öppet samhälle utan diskriminering och med god integrering av funktionshindrade. Diskussionen om den framtida skolgången för utvecklingsstörda barn och även för andra handikappade barn behöver stimuleras, och jag är förhoppningsfull om att riksdag och regering kan bidra i en sådan diskussion. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservations och motionsyrkandena.
Fru talman! Först skulle jag naturligtvis vilja ha svar på frågan vad som har hänt socialdemokraterna, som har ändrat sig så radikalt att man numera bara vill ha försöksverksamhet. Jag hade trott att Inger Lundberg, som deltog i debatterna förr och var mycket tvärsäker i sina uppfattningar, skulle komma hit i dag, men hon har ju andra ansvarsområden i dag. När det gäller kritiken från socialdemokraterna mot den reservation som finns från oss moderater och påståendet att den skulle stå i strid med "en skola för alla" vill jag bara påminna om att val av skolformen särskola inte betyder att en elev som går i särskolan skall vistas i en särskild byggnad och delta i en särskild undervisning. Det finns någonting som heter integrerade särskoleelever. Poängen med bedömningen är att vi i grundskolan har vissa krav och mål uppställda, och det kan i speciella fall vara uppenbart att det inte är möjligt att uppnå alla de kraven och målen. En sådan elev kan då inte klara av grundskolan med det regelverk som vi har i dag. Då kan det vara bra att vara inskriven i särskolan, där man kan få extra stöd och hjälp, men det går att integrera det fullt ut. Jag vet att socialdemokraterna har diskuterat detta mycket i utskottet och att de också är positiva till olika former av förnyelse. Det ser jag som en möjlighet framöver. Men ändå - vad har fått er att ändra uppfattning?

Fru talman! Beatrice Ask talade om att det kunde vara uppenbart att en elev inte skulle kunna uppnå grundskolans krav och mål. Jag håller inte med om det. Jag inser att bedömningen inte är definitivt. Den bedömning man gör av ett barns utveckling vid en viss tidpunkt gäller inte för hela skolgången, och därför är det viktigt att man kan ta hänsyn till det. Samtidigt måste man konstatera att den här personkretsen är så omfattande och utgör en så heterogen grupp att man behöver ha möjlighet till stor öppenhet. Ett barn kanske i vissa avseenden mycket väl kan leva upp till både de krav och kunskapsmål som grundskolan ställer och de som grundsärskolan ställer. Om man är bedömd att vara placerad i träningsskola är det inte givet att man inte också kan nå andra mål utifrån en annan skolform.
Fru talman! Jag vill bara påpeka att våra skrivningar är mycket restriktiva. Det handlar om mycket speciella fall. Den utredning som har lagt fram det här förslaget - utredningen gjordes utifrån den diskussion vi hade för ett par år sedan - understryker att det inte får råda någon tvekan om att barnet inte klarar av skolgång i grundskolan. Man försöker alltså vara mycket tydlig. Det handlar inte om att bara tycka till eller anta att det inte går. Men det finns situationer när skolans professionella ändå är helt övertygade om att barnet inte klarar av skolgången i grundskolan eller då "det visar sig", som vi formulerar det i vår reservation, att barnet inte klarar av skolgången där. Då måste det finnas möjlighet att fatta beslut om att byta skolform. Torgny Danielsson slog fast att vi är duktiga på de här sakerna i Sverige och att man i internationella sammanhang understryker att det bästa för funktionshindrade elever är att gå i den vanliga skolan. Jag tänker inte invända mot det - det ligger mycket i de påståendena. Men jag vill ändå att det skall sägas i den här debatten att särskolan som vi har i Sverige innehåller kvaliteter som kanske är ett av skälen till att vi är ett av de länder som lyckas bäst med att nå goda resultat för de här eleverna. Det finns väldigt mycket kompetens, väldigt mycket specialpedagogik för elever som annars absolut inte skulle klara sig så bra i samhället som de gör i dag. Jag tycker att detta skall sägas i den här debatten. Om föräldrarna ibland har känt sig kränkta av den politiska debatten, när vi undrar över hur vi skall ta ställning, så känner sig också många som arbetar inom särskolan ifrågasatta av motsvarande debatt.
Fru talman! Jag kan instämma i det som Beatrice Ask sade om kvaliteten på särskolan. Men samtidigt får vi inte nöja oss med det. Vi pekar ju på att det pågår en väldigt omfattande utveckling när det gäller att arbeta med funktionshindrade barn, och det gäller att ta vara på den. Därför är det viktigt att man ser det här som en försöksperiod, och i försöksperiodens syfte ligger det bl.a. att se till att man verkligen får ett inflytande. Det är skillnad mellan formellt och informellt inflytande. Det är ju också fråga om vilket val man ställs inför utifrån den organisation och den kunskap som finns i kommunen. Det får inte vara så att det handlar om ett val mellan två olika skolformer. Vi menar att det i förlängningen bör vara en större öppenhet. Det får inte bli som med Fordbilarna, där man fick välja vilken färg man ville bara man valde svart, enligt ett citat av Henry Ford.
Fru talman! Jag måste få upprepa två frågor till Torgny Danielsson, som jag har lärt känna som en klok man. Den första frågan är vad det är som har gjort att även Torgny har ändrat sin uppfattning från det tidigare ställningstagandet. Det står så tydligt i texten att det var noggrant övervägt att valet skulle gälla också inom särskolan. Vad är det som har motiverat just den ändringen? Den andra frågan är kanske mer av ett förslag: Varför då inte slå följe med oss och i Bengt Westerberg-anda fullfölja de här bra reformerna när det gäller handikappade? Torgny Danielsson säger ju själv att Sverige är ett föregångsland. Det hade varit ett väldigt litet tillägg för att göra det här förslaget mer fulländat.
Fru talman! Avvägningen mellan att ge den mest kvalificerade träningen och utbildningen enligt de pedagogiska erfarenheter som finns ute i skolorna och att ge vad den allmänna grundskolan kan ge är svår att göra. Det är ingen som kan nå bägge målen samtidigt. Det som den obligatoriska skolan kan ge handlar bl.a. om den sociala träningen, tryggheten och gemenskapen, som man vinner i större utsträckning än om man skapar många från varandra separerade skolorganisationer. Därför vill vi se en utveckling där man kommer ifrån att bara ha två skolformer. Det är därför olyckligt att vi i dag fokuserar på detta. Detta händer samtidigt i tiden som kommunerna håller på och tar över ansvaret och kan väntas komma med många intressanta bidrag och visa goda exempel på hur verksamheten kan utvecklas, och dem vill vi ta vara på.
Herr talman! Men det som Torgny Danielsson refererar till som skäl för den ändrade uppfattningen är ju samma förhållanden som rådde tidigare. Organisationen av grundskolan är ju inte i sig förändrad. Förutsättningarna har alltså inte ändrats. Det är därför jag blir så förvånad över att ni har ändrat er från det tidigare eniga utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag måste säga att Torgny Danielsson inte svarade på Conny Sandholms fråga. Då gör vi ett nytt försök. Jag läser ur utbildningsutskottets betänkande från 1993 94. Nu har ni vänt. Jag efterlyser nu, och stryker under den fråga Conny Sandholm ställde tidigare, sakskälen till att ni tar avstånd från möjligheten att välja även inom särskolan.
Herr talman! Vi hörde här tidigare att detta problem är mycket begränsat. Det är få fall som leder till konflikt i slutändan när det gäller valet av skolform. Det är glädjande. Vi vill trycka på att man kan utveckla samverkansformer så att ett gemensamt ställningstagande aldrig blir aktuellt. Vi menar att det i sak är det bästa för barnet. Barnets intresse måste gå i första ledet. Det skall bli en så bra lösning som möjligt med bra skolgång och bra innehåll i skolans vardag för barnet.
Herr talman! Nu är Torgny Danielsson ute på farlig mark, när det i princip sägs att föräldrarna skall ha det sista avgörandet. I sin replik nyss tog han tillbaka det och sade att det avgörande är barnets bästa. Vad är det som säger att ni inte med detta menar att de skall kunna välja i grundskolan? Är det så att föräldrarna i princip, om inget annat talar för det, skall ha avgörandet i alla fall? Hur kan ni splittra upp er på denna inkonsekvens?
Herr talman! Det bästa för barnet är som sagts här samverkan, att man kommer överens. Ingen kan ju tjäna på att någon med "konstruerad makt" måste få sista ordet. Det bör i stället vara så att man kan finna en mångfald av metoder, organisationssätt och sätt att utnyttja ny teknik och resurser. Det måste vara det övergripande. När vi har kommit längre fram och kan finna vilket sätt som är det mest lämpliga för att organisera undervisningen för funktionshindrade barn är det också lättare att fatta ett beslut om hur detta skall gå till. Man kan då också peka på samverkansformer.

Herr talman! Förslaget om föräldrars rätt att välja skolform för sina barn har väckt och väcker starka känslor. Jag har här ett brev från FEB som säkert alla som sitter i den här salen har fått. Däri uppmanar man socialdemokrater, miljöpartister, moderater och vänsterpartister att ge föräldrarna rätten att välja skolform när frågan avgörs i kammaren. Det här föranleder mig att försöka klara ut några missförstånd. För det första är samtliga partier i utskottet överens om att föräldrar skall ha rätt att avgöra om barnet skall gå i grundskola eller särskola, dvs. rätt att välja skolform för sina barn. Det är endast Moderaterna som vill begränsa den rätten för föräldrarna om det visar sig att eleven inte klarar av grundskolans krav. Rätten till val av skolform får inte förväxlas med möjligheterna som finns till individ eller klassintegrering av särskoleelever i grundskolan. Särskolan ställer vissa resurser till förfogande. En sådan integrering är många gånger till stor fördel för barnet. Hur detta går till och hur vanligt det är varierar däremot mellan olika landsting. Detta var den första frågan. För det andra skall det ökade föräldrainflytandet regleras i en särskild lag om försöksverksamhet under fyra år. Detta står alla partier utom Moderaterna bakom. Det var inte nödvändigt av kds att ansluta sig för att det skulle bli majoritet för detta förslag. Det är inget skäl för kds ställningstagande. För det tredje råder samstämmighet om betygen i särskolan, skolpliktsbegreppet och om definitionen av vilka barn som skall tas emot i särskolan. Vi är också eniga om att det är viktigt att följa upp och utvärdera vilka konsekvenserna blir när kommunerna tar över huvudmannaskapet för särskolan och särvux. I Skolverkets brett upplagda utvärderingsprojekt skall man också närmare undersöka varför allt fler elever placeras i särskola. Kds reservation i den frågan ser jag mera som en politisk markering än en avvikande mening. Då återstår frågan om föräldrarnas möjlighet att också avgöra om barnet inom särskolan skall gå i grundsärskola eller träningsskola, dvs. rätten att välja klass eller grupp. I det avseendet har vi skilda uppfattningar. För mig är det avgörande att eleven sätts i centrum. Utvecklingsstörda barn är ingen homogen grupp. Barnen i en träningsskoleklass kan ha mycket olika förutsättningar. När man delar upp eleverna i grupper bör det ske utifrån barnens behov och utvecklingsmöjligheter och i samråd med föräldrarna. Detta tillsammans med utvecklingssamtalen utgör en viktig förutsättning för att särskoleeleverna skall nå de individuellt anpassade mål som finns för varje barn. Detta anser jag vara det centrala, att varje elev får det stöd som denne behöver för att utveckla sina resurser maximalt. Enligt min mening finns det stor öppenhet mot föräldrarna och en vilja att komma dem till mötes. Av personlig erfarenhet vet jag att personalen verkligen lyssnar på föräldrarna. Innan ett barn placeras har föräldrarna och personalen både långa och många samtal. Ofta prövar man sig fram till den bästa lösningen för barnet. Det är sant att grundsärskolan och träningsskolan arbetar efter skilda kursplaner. Svenska, matte och samhällskunskap finns inte med i träningsskolans kursplaner. Grundsärskolans kursplaner är litet mer teoretiska. Men grundsärskola och träningsskola är inga enhetliga begrepp, som det låter i debatten här. Hur det ser ut när det gäller utbildningsnivå m.m. varierar från år till år och från kommun till kommun beroende på vilka barn som går i skolorna. I många små kommuner - och det är många kommuner - placeras barnen som följer grundsärskolans och träningsskolans kursplaner i samma klass. Detta plus utvecklingen av habiliteringstekniska hjälpmedel, undervisning och träningsmetoder gör det angeläget att pröva om uppdelningen i grundsärskola och träningsskola är ändamålsenlig längre. Majoriteten har också sagt i sitt betänkande att man utgår från att frågan närmare utreds i det utvärderingsarbete gällande särskolan som nyligen har påbörjats. Det här är bakgrunden till Vänsterpartiets ställningstagande. Vad jag är oroad över är att antalet barn i särskolan har ökat med 14 % under de senaste fem åren. Motsvarande ökning i grundskolan är 4 %. Enligt uppgifter från många landsting har också antalet ansökningar till särskolan ökat dramatiskt. Ansökningarna gäller nu inte längre enbart barn som efter noggrann pedagogisk, psykologisk och medicinsk prövning har klassats som utvecklingsstörda eller motsvarande utan svagbevågade och utåtagerande barn. Grundskolan ser i dag inte längre någon möjlighet att ta hand om dessa barn. Då blir placering i särskola en möjlig lösning av problemet. Placering i särskola får aldrig ske på felaktiga grunder. Att så sker i dag ser jag som en konsekvens av kommunernas dåliga ekonomi. Nedskärningarna inom den gemensamma sektorn drabbar också skolan hårt och har medfört ökade klasstorlekar, indragna speciallärartjänster och en minskning av elevvårdande personal. Inom elevvården skall nu allt färre göra alltmer. Detta påverkar särskilt situationen för barn med särskilda behov. Jag tycker att riksdagen med kraft och energi borde inrikta sig på de här viktiga och svåra frågorna som är konsekvenserna av den ekonomiska politiken som fördes av den förra regeringen och som förs av den nuvarande. Kan vi som politiker acceptera att allt fler barn i Sverige faktiskt far illa?

Herr talman! Britt-Marie Danestig-Olofsson anmärkte att det inte är nödvändigt för kds att ansluta sig för att det skulle bli en majoritet i frågan om försöksverksamhet. Nej, men vi tror att majoriteten bör vara så bred som möjligt. Vi tror att det är en god sak som kommer att segra. Vi räds inte en fyraårig försöksverksamhet. Vi vet att många goda beslut har fattats även efter en tid av försöksverksamhet. Tror man att saken segrar kan man bära några år av försöksverksamhet. Är man osäker kan man tvinga igenom sin mening för den eventualitet att det inte skulle hålla i alla fall. Den här utvecklingen kommer att segra. För att kunna markera en bred samsyn och majoritet tror vi att det är en tids försöksverksamhet. Jag måste rikta samma kritik till Britt-Marie Danestig-Olofsson som till socialdemokraterna. Är Britt Marie Danestig-Olofssons mening att det är ett slutligt avgörande som skall läggas i föräldrarnas händer? Eller tvekar hon - det verkar så eftersom hon inte har anslutit sig till reservationen från Centern, Folkpartiet och kds - i frågan om särskolan och möjligheten att välja där? Britt-Marie Danestig-Olofsson anmärkte på det här med en utvärdering och sade att det egentligen inte finns någon saklig grund för reservation nr 3 från oss i kds. Det är riktigt att vi ligger nära varandra. Jag har valt att inte yrka bifall till reservationen eller kräva votering där. Jag ser den som en markering av en hög angelägenhetsgrad och en stor vilja hos oss att prioritera frågan. Vi vill dessutom att det skall ske skyndsamt. Det är nyckelordet i reservationen.
Herr talman! Jag har inget emot breda majoriteter, särskilt inte i en sådan här fråga, Tuve Skånberg! Jag tycker att man i utskottet har försökt visa lyhördhet och gå varandra till mötes. Därför blir jag litet förvånad när det nu i debatten verkar finnas en dramatiskt stor skillnad mellan de olika partiernas syn på föräldrarnas rättigheter. Jag antar att det beror på att man vill nå vissa politiska vinster i opinionen. Jag tror på samförståndslösningar mellan föräldrar och personal. När jag arbetat med de här frågorna har jag upplevt att både föräldrar och personal är besjälade av en strävan att försöka göra det bästa möjliga för barnen. Det är i den kommunikationen som något uppstår. Som jag sade tidigare finns det inga dramatiska skillnader mellan träningsskola och grundsärskola. Konstruktion är i stället sådan att man skall kunna diagnostisera barnets utvecklingsmöjligheter, men många gånger glider man emellan här. Det finns alltså ingen enhetlighet. Jag tror att tiden nu är mogen. Såvitt jag förstår delar FUB min uppfattning, att det kanske är ett föråldrat sätt att se på särskolans verksamhet när det gäller anpassningen till de individuella behoven. När det gäller utvärderingen delar jag uppfattningen att det är högst angeläget med en sådan.
Herr talman! Jag konstaterar att Britt-Marie Danestig-Olofsson, lika litet som socialdemokraterna gjort, gav ett svar på frågan om varför valfriheten inte kunde gälla också inom särskolan. Britt-Marie Danestig-Olofsson säger att det skulle kunna ge sken av att det finns en dramatiskt stor skillnad mellan partierna i den här frågan. Nej, så är det inte. Det är ett fåtal fall som lett till konflikt. Men skulle vi mäta den här frågans vikt bara utifrån hur många det är som kommit i kläm, skulle vi över huvud taget inte göra någonting. Detta är en principiell fråga. Föräldrarätten är mycket viktig och därför är frågan uppe. Det är också därför som engagemanget blir större. Jag talar mot den bakgrunden för att föräldrarätten skall slå igenom fullt ut.
Herr talman! Ibland känns det som om vi talade förbi varandra. Det viktigaste för mig är barnets behov och möjligheter. Det skall vara grunden för hur undervisningen utformas - vilken pedagogik och vilken kursplan som används. Här är gränserna flytande. Barn förändras ju, och utvecklingsstörda barn är, som jag tidigare sade, inte en homogen grupp. I stället är de väldigt olika. Man får pröva sig fram. Vet inte Tuve Skånberg så mycket om verkligheten - hur det faktiskt ser ut i särskolan och hur man arbetar där? Hela tiden är gränserna flytande. Man har hela tiden en dialog med föräldrarna om barnets utvecklingsmöjligheter. Jag tycker att man här stirrar sig blind på en enda detalj i ett mycket viktigt och stort komplex av helheter.
Herr talman! Britt-Marie Danestig-Olofssons anförande var mycket klart, och hon beskrev där de frågor som finns. Däremot håller jag inte med om påståendet - det här är kanske litet politiserat från Vänsterns håll - att det bara är Moderaterna som inte vill att föräldrarna skall fatta beslut om valet av skolform. Det är ju precis vad vi föreslår! Vi föreslår ingen försöksverksamhet, men utifrån barnets väl - barnkonventionens skrivningar - kan vi väl åtminstone ha så mycket fantasi att vi inser att det kan finnas situationer där man måste fatta beslut mot föräldrars vilja. Vi har mycket erfarenhet av utredningar och beredningar i ärendet som visar att det inte särskilt ofta är så; jag tror inte det, och det är heller inte meningen. Men i varje fall vi i denna församling måste stå för barnets bästa i varje läge. Därför tror jag att det är nödvändigt med en paragraf. Varför skulle ni ha försöksverksamhet om ni inte hade samma uppfattning? Problemet är bara att ni ännu inte lyckats fundera ut den formulering som möjligen skulle behövas. Kritik får vi väl annars alla, fastän i olika lägen. Britt-Marie Danestig-Olofsson bekymrar sig över att det blir allt fler elever i särskolan. Jag tycker också att det är något som noga måste studeras. Däremot vågar jag inte spekulera i orsakerna till att det är som det är. Jag tror att flera olika faktorer verkar här. Men helt klart måste definitionen beträffande särskolan vara entydig. Vi behöver följa upp detta. Möjligen bör utskottet ta ett initiativ i den frågan.
Herr talman! Jag påstår alltså att det är endast Moderaterna som vill begränsa föräldrarnas rätt att välja skolform. Det är sant, för så är det. Moderaterna har redovisat sina skäl för sitt ställningstagande. Det accepterar jag, men vi har inte gjort samma ställningstagande.

Herr talman! Jag nämnde din oro över elevutvecklingen i särskolan, därför att jag ville markera en samstämmig uppfattning om att det här är något som vi noga måste följa. Däremot vill jag inte spekulera i skälen.
Herr talman! Oron här tycker jag är berättigad. Det är många saker som händer med särskolan just nu. Det gäller ett nytt huvudmannaskap - båda känner vi alltså en oro. Dessutom gäller det föräldrarnas rätt att välja skola, och mycket händer där. Därför tycker jag att det är bra att vi nu har en fyraårig verksamhet. Därmed kan vi utvärdera samtliga nyheter inom särskolan. Efter fyra år kan vi alltså dra slutsatser. Jag förutsätter att vi drar slutsatsen att föräldrarnas rätt att välja får gälla fortsättningsvis. Jag har alls inga tvivel där.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

Men när det gäller utvecklingsstörda barn finns möjligheten att välja skolform. Där finns emellertid ett problem, men inte heller där skiljer sig föräldrar åt. Även om 99,99 % av alla föräldrar fattar kloka beslut utifrån barnets bästa dyker det upp tillfällen - det vet vi - då det inte är barnets bästa som står i centrum. Detta gäller oavsett om barn är utvecklingsstörda eller inte. Vad vi konstaterat i denna fråga, där vi faktiskt skall bestämma hur det går till när man väljer skolform, har vi sagt att det behövs en reservation för sådana tillfällen. Alternativet är nämligen att kommunerna går in och begär omhändertagande. Jag vägrar att betrakta detta som ett slags förmyndarmentalitet. Jag kan naturligtvis inte råda över folks känsla av det, men jag tycker att man måste vara så pass nykter att man konstaterar att det inte minst i sociala sammanhang dyker upp en del problem. Det gäller alla föräldrar. Men alla föräldrar har inte att vara med i beslut eller att fatta beslut om val av skolform, för det gäller bara nämnda grupp föräldrar. Jag protesterar alltså mot gjorda påstående.

Herr talman! Det otidsenliga är att vi fortfarande har en situation där föräldrarna inte fattar besluten. Där är vi överens om att det behövs en förändring. Vi moderater föreslår att föräldrarna skall bestämma över valet av skolform, men vi vill ha nämnda lilla reservation som jag tycker att jag noga har beskrivit. Ni socialdemokrater hänger en oro över föräldrarna med er försöksverksamhet. Möjligen enas vi om fyra fem år, men då är det så dags!
Herr talman! Barbro Hietala Nordlunds engagemang känns positivt. Vi är nog överens om mycket. Det är närmast rörande att höra henne berömma utskottsmajoriteten. Men det sista yttrandet i hennes inlägg måste föranleda en kommentar. Barbro Hietala Nordlund säger: Mitt parti kommer också dit. Var så säker! Därför måste jag fråga: Varför då vänta?

Herr talman! I dagens samhälle är det en självklarhet att föräldrar skall vara delaktiga i sina barns skolgång. Vi anser att föräldrarna skall vara med och aktivt ta del i alla beslut som rör barnets skolgång. Det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnets utveckling och fostran och som väl känner sitt barns totala situation. Föräldrarna är de som har bästa förutsättningarna att bedöma vad som krävs för att stödja barnets fortsatta utveckling. Tyvärr, måste jag säga, tycks regeringen - och nu också utskottet - anse att detta synsätt inte skall tilllämpas fullt ut när det gäller föräldrar till förståndshandikappade barn.

Herr talman! Jag för min del anser att föräldrar till handikappade barn mer än andra föräldrar har fått ägna all sin tid och kraft åt att mycket intensivt följa och stödja sina barns utveckling och därför lärt känna sina barns behov och förutsättningar in i minsta detalj. De har utvecklat en helhetssyn som gör att de är väl skickade att ta beslut om sina barns skolgång. När det gäller valet av skolform inom särskolan anser utskottet att här kan föräldrarna i varje fall i dagsläget inte ta något som helst ansvar. I stället vill man överlämna hela beslutsansvaret till "de professionella i skolan". Detta är verkligen, tycker jag, att undervärdera dessa föräldrars kunskaper om sina barn. Torgny Danielsson har pekat på att det är möjligt att man inte skall ha den här formen av val av skolform utan att det kan finnas många olika variationer. Det är jag öppen för att det kan finnas. Men än så länge är det särskola eller träningsskola som gäller. Under den tiden är det djupt olyckligt om föräldrarna inte kan få vara med och fatta beslut och ha det slutgiltiga avgörandet. Naturligtvis inser jag att föräldrarna inte har kännedom om alla olika former av pedagogik. Det är därför nödvändigt att föräldrar ges tillräcklig information och får delta i en dialog med de professionella i skolan innan detta beslut fattas. Det slutgiltiga beslutet måste alltid fattas av föräldrarna. Eftersom barnet är oerhört beroende av sina föräldrar är det djupt olyckligt för barnet om skolan fattar ett beslut mot föräldrarnas vilja, vilket kan bli följden om riksdagen fattar beslut i enlighet med utskottets förslag. Herr talman! Jag står fast vid min motion, men för att spara tid tänker jag inte yrka bifall till den.
Herr talman! Sonja Fransson sade de s.k. professionella i skolan. Skall man tolka det som att Sonja Fransson ifrågasätter särskolepersonalens yrkeskunnande? I så fall är jag mycket förvånad. Jag delar däremot uppfattningen om behovet av samtal mellan föräldrar och dem som arbetar inom särskolan och grundskolan. Men jag konstaterar att det i allmänhet inte är några svårigheter i samband med dessa samtal, därför att det är ganska få situationer där man med det regelverk som vi har i dag har fattat beslut mot föräldrarnas vilja. Men, som sagt, det var detta s.k. som jag ryggade till för, eftersom det upprör mig litet grand.

Herr talman! Jag instämmer till fullo i det som Sonja Fransson säger. Det är klokt. Men det finns två saker att beklaga. Det ena är att Sonja Franssons partikamrater inte har lyssnat tillräckligt på hennes klokhet och klarsynthet. Det andra är att hon är så mån om tiden att hon inte yrkar bifall till sin motion. Men det finns ju tid när vi skall rösta om reservationen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för omtanken. Jag delar en hel del av åsikterna men ändå inte riktigt fullt ut. Vi får se vad som händer vid omröstningen.

Herr talman! Jag har med intresse följt debatten i dag. Jag har varit djupt involverad i den här frågan, vilket de som tidigare tillsammans med mig har suttit i utbildningsutskottet vet. Mina åsikter överensstämmer till stor del med Sonja Franssons. Jag tycker att försöksperioden är onödig. Jag tycker naturligtvis att man i enlighet med vad ett enigt utskott kom fram till under förra perioden skall låta detta beslut gälla alla föräldrar till olika typer av utvecklingsstörda barn.

Nu har vi ytterligare krympt den här gruppen av föräldrar som inte anses tillräckligt kompetenta eller vad det nu är för att avgöra vilken skolgång deras barn skall ha. Jag vänder mig mot att man jämför detta med att välja klass i en vanlig skola. Det är inte detta det är fråga om. Att välja klass i en vanlig skola är en organisationsfråga. Man hamnar ofta i den klass där man tidigare har gått. I vissa skolor väljer man att splittra upp klasserna därför att vissa klasser har haft svårt att komma överens, och man tycker att det är bättre att få nya typer av klasser. Det har inte så mycket med pedagogik att göra, även om pedagogiken berör sådana val. Här är det fråga om något annat. Under förra perioden fick vi mycket noggrann information om detta, och vi hade kontakt med någon förälder som var i just den situationen att hennes barn hade placerats i en träningsskola i stället för i en grundsärskola. Såvitt jag kunde bedöma var detta en mycket kompetent kvinna som skulle ha stora förutsättningar att avgöra vad som var viktigt för hennes barn. Hon talade med förtvivlan i rösten om hur hennes barn som enda talande barn hade hamnat i en träningsskolegrupp. Jag var också i kontakt med någon annan förälder som tyckte att det inte minst här i Stockholm var oerhört svårt att få den undervisning som man ville ha för sitt barn. Naturligtvis skall man ha samråd. Men om de kompetenta pedagogerna inte lyckas förklara för föräldrarna att den typ av undervisning och pedagogik som de vill ge barnet är den bästa för barnet, då ifrågasätter jag verkligen om det är rätt av skolan att bestämma att det skall vara just denna pedagogik. Har man inte nog pedagogik för att göra detta klart för föräldrarna, då ifrågasätter jag som gammal pedagog att man kan få ett fortsatt bra samarbete. Jag är helt för att man försöker utveckla alla dessa metoder och att man får mindre skillnader mellan grundsärskola och träningsskola. Det är en sund utveckling såvitt jag kan förstå. Jag kan inte låta bli att till sist uttrycka min förvåning över att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nu inte vill följa det beslut fullt ut som ett enigt utskott fattade under förra perioden, dvs. att låta föräldrar bestämma även inom särskolans ram. Detta förvånar mig mycket när jag tänker på den hetta som man använde i diskussionen för att så att säga göra ned de partier som då inte var redo att fatta beslut - om jag tänker på ett tidigare stadium ens när det gällde föräldrars rätt att bestämma. Var finns nu dessa hetsiga debattörer från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som nu inte vill ge föräldrarna beslutanderätten fullt ut?

Herr talman! Jag vill kommentera det exempel som Ingrid Näslund tar upp. Jag beklagar det olyckliga i att en kommun inte klarar av att ta vara på den resurs som en förälder utgör. Man borde utnyttja de kunskaper som en förälder har när det gäller att komma fram till en gemensam bedömning. Vi betonar verkligen i betänkandet att det skall handla om samverkan och samförstånd. Delaktighet, medbestämmande och medinflytande skall vara vägledande. Det viktiga är att sätta eleven/barnet i centrum för att man skall kunna komma fram till bästa möjliga lösning. Att vi säger att det skall vara en försöksperiod innebär att vi menar allvar med den uppföljning som vi förutsätter skall bli gjord, så att vi kan ta till vara all den erfarenhet som uppföljningen ger. Det kan också innebära att man ser över hur uppdelningen ser ut med tanke på personkretsen.
Herr talman! När det gäller det avslutande om att ni menar allvar med utvärderingen hoppas jag verkligen att man från utbildningsutskottet och Skolverket alltid gör det. All skolverksamhet skall ju utvärderas. Det får man förutsätta, utan att det anges att det rör sig om en särskild försöksperiod. Men det kunde mycket väl ha skrivits in att man skall vara särskilt noga med utvärderingen i det här fallet. Vi är överens om att man skall försöka att få till stånd ett samförstånd. Men jag håller absolut med Sonja Fransson. Hon talade om att dessa föräldrar mer än föräldrar i allmänhet är experter på sina barn. Detta är ett faktum. Vi som är föräldrar till mer vanliga barn har inte samma anledning att i detalj sätta oss in i vad våra barn klarar av och inte klarar av. Här är det fråga om en kommunikation och ett samförstånd mellan några ovanligt kvalificerade föräldrar. De är mer kvalificerade än vad föräldrar i vanliga fall är. Därför borde man ha gett föräldrarna förtroende att mer gå in på hur barnen behandlas i olika skolformer. Här har den individuella anpassningen större betydelse än i vanliga fall. Att då säga vilken form som skall väljas - träningsskola eller grundsärskola - verkar väldigt konstigt.
Herr talman! Vart och ett av dessa barn är mycket speciellt med tanke på att de individuellt är väldigt olika och har olika förutsättningar. Det gör att föräldern självfallet är expert och den som kan barnet bäst. Man måste också utveckla och ta till vara på den kunskap och erfarenhet som kommunerna har för att kunna möta detta behov och de möjligheter som skolsituationen kan innebära. Försöksperiod och uppföljning innebär också att man skall följa upp och se så att det inte bara blir en formell möjlighet till inflytande, utan att det verkligen sker så ute i kommunerna. Man kan ju som förälder ställas inför en valsituation där man inte har kunskaper eller möjligheter att fatta ett beslut. Då kan man ändå föras bakom ljuset. Utifrån det exempel som vi har hört om tror jag inte att detta är så vanligt. Men det viktiga är ändå att det blir en reell förändring och ett reellt medinflytande.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att på den här punkten när det gäller att ge alla föräldrar möjlighet att säga sista ordet i fråga om val av skolform inom särskolan har Socialdemokraterna och Vänstern svikit.

Herr talman! Flödet av pengar från många olika håll till forskningen gör det ibland svårt att överblicka om vissa områden missgynnas och om fördelningen mellan grundforskning och tillämpad forskning är den önskvärda. Forskningsstiftelsernas slutenhet har ytterligare försvårat en helhetssyn. Inom Vänsterpartiet ser vi forskningen som en oerhört viktig och nödvändig investering för framtiden. Vi följer därför med intresse utvecklingen. Ett sådant positivt intresse ligger också till grund för vår motion. Riksbankens Jubileumsfond har en viktig uppgift då det gäller att understödja grundforskning som har svårigheter att få externa anslag på annat sätt. I stadgarna står det att företräde skall ges åt forskningsområden vilkas medelsbehov inte är så väl tillgodosedda på annat sätt. Det gäller faktiskt i hög grad den humanistiska forskningen vid våra universitet. Vi har i motionen pekat på att anslagen till humanistisk forskning har fått stå tillbaka för satsningar på framför allt naturvetenskap, teknik och medicin. Ytterligare en dimension som vi vill lyfta fram är den ojämna fördelningen av anslag mellan manliga och kvinnliga projektledare. Vi tycker att det är riktigt med tanke på den uppmärksamhet som de kvinnliga forskarnas situation har fått under det senaste året. Riksbankens Jubileumsfond har jag tolkat det så, att styrelsen nu avser att bättre anpassa sin anslagspolitik till de ursprungliga intentionerna för anslagsfördelning. Det gläder mig mycket. Vid mötet redogjordes det också för olika strategier för att fler kvinnor i framtiden skall beviljas forskningsanslag ur fonden. Det tycker jag också är jättebra. Jag har därför avstått från att yrka bifall till motionen. Men jag lovar att följa upp dessa frågor även i fortsättningen, och jag ser med intresse fram emot nästa årsredovisning där jag hoppas att det klart skall framgå att den humanistiska forskningen och kvinnorna kraftigt har ökat sina andelar.

Herr talman! I detta betänkande, UbU4, behandlas 37 motioner på högskolans område från den allmänna motionstiden. Här finns som vanligt ett stort antal motioner av olika slag. Det är en del motioner med lokal färg, i vilka motionärerna vill värna om den egna hembygdens behov, men det finns även en del motioner som handlar om innehållet i undervisningen, med yrkanden om att undervisningsvarianter som hittills har saknats skall tas upp. I en del motioner talas det om tvärvetenskapliga behov, dvs. svårigheterna att gå över fakultetsgränserna. Etiska frågeställningar och lärarnas situation tas upp i andra motioner. De flesta av de här motionerna är mycket bra, man blir mycket sympatiskt inställd till dem, men antingen kostar förslagen pengar, eller så kan de inte implementeras utan ingående utredningar. Därför kommer de nu traditionsenligt att avslås. Har då motionsskrivarna varit ute alldeles förgäves? Nej, naturligtvis inte. Många av de här motionerna kommer att bilda underlag för framtida idéer och tankar. En del kommer att föras fram igen under nästa motionsperiod, och de skapar många gånger en opinion som kan tillta i styrka till dess vi är redo att införa det som motionerna handlar om. Samarbetet mellan skolan/högskolan och näringslivet är knappast något som det kommer att bli häftig politisk strid om. Utskottet har en betydande samsyn på de här frågeställningarna. Att vi ändå lägger fram en reservation beror på att vi anser att frågan om samarbete mellan skolan/högskolan och näringslivet är så viktig att vi önskar att det görs mer på detta område, i enlighet med motion Ub902. Under de senaste åren har det från regering och riksdag redan givits ett stöd på flera olika sätt för att främja ett närmare samarbete mellan universitet, högskola och forskning å ena sidan och näringslivet å den andra. Enligt vår mening bör regeringen vidta åtgärder för att ytterligare stimulera ett sådant samarbete på hela utbildningsområdet. Detta bör ges regeringen till känna. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Betänkandet handlar, som föregående talare sade, om motioner som vi inte hann med förra året. De spänner över många områden. Det rör sig om allt från motioner som handlar om frågor som riksdagen inte har att bestämma över, t.ex. innehållet i olika utbildningar, till sådana motioner som riksdagen måste diskutera, bara kanske inte just nu. Riksdagen väntar dessutom på en treårig forskningsproposition nästa höst, och utskottet har uttryckt vissa förväntningar på innehållet i den. Folkpartiet har tillsammans med övriga f.d. regeringskamrater till betänkandet fogat en reservation som handlar om samarbete mellan utbildningsväsende och skola på olika nivåer. Den underliggande motionen ger oss exempel på att detta samarbete kan fungera och att olika skolor har nått olika långt. Det viktiga är att skolorna har kläm på att samarbete är önskvärt ur statsmakternas synvinkel och att det övergripande målet är att dels bädda för en kompetensutveckling i näringslivet, dels ge ungdomar insikter om företagande som livsform. Vi reservanter menar att statsmakterna kan vara tydligare och bättre odla samarbete, ge utrymme för annan anslagsfördelning så att denna odling tar sig. Jag läste just i dag det senaste numret av Ny Teknik, en tidning som jag läser med stort intresse, eftersom den ofta tar upp angelägna inlägg om just samarbete mellan näringsliv och utbildning. Där fanns en jättestor rubrik: Civilingenjörer har ingen plats i små företag. NUTEK har gjort en undersökning av frågan och kommit fram till att det går oerhört långsamt att öka kompetensen i småföretag och att skillnaderna är stora mellan olika branscher. Sämst är de traditionella svenska branscherna - trä, stål och teko - och något bättre är branscher inom nya områden som läkemedel, data och tele. Orsaken till att dessa företag inte har välutbildade anställda är dels att de är mycket små, dels att de inte har kläm på vad en utbildad person, t.ex. en civilingenjör, kan tillföra just den egna verksamheten. Har man ingen erfarenhet av det, saknar man det ju heller inte. Skall vi uppnå vad regeringen uttrycker i tillväxtpropositionen och övriga partier i sina motioner, nämligen en ökande kår av småföretagare med ökad kompetens som kan konkurrera på en marknad som redan har detta, då måste kunskapsgapet minska, och kunskaperna om vad kompetens kan betyda måste öka. Jag tror att regeringen kan bidra till att minska detta gap genom att tänka nytt, t.ex. i fråga om vad skolan kan göra genom att företagen i ännu högre grad används som utbildningsplatser och ger utbildningstillfällen. Vi kan ge större utrymme för lärlingsutbildning, något som jag hoppas att utredningen om gymnasieskolan kommer fram till. När man är ute och besöker företag slås man av attityderna och stämningarna på de företag som har egna lärlingsutbildningar. De har ingen brist på sökande. Där finns inga avhopp, inget skolk, och man har heller ingen svårighet att rekrytera kompetent personal. Det hade väl varit något substantiellt att låta ingå i propositionen om tillväxt! Högskolorna gör mycket och har fått mycket nya resurser, bl.a. till olika stiftelser som de själva har startat. De känner ansvar för kunskapsspridningen men har också de kommit olika långt. Det gäller att hjälpa till att sprida de goda exemplen och att visa uppskattning för de initiativ som tas. Som föregående talare sade är vi ju i riksdagen överens om att kompetensökningen i små företag på sikt är en ödesfråga för landet och att fler måste blandas in i denna fråga. Jag yrkar därför liksom föregående talare bifall till reservation nr 3. Herr talman! Rune Rydén och jag har motionerat om donationsfastigheterna vid universiteten i Lund och Uppsala. De är fortfarande parkerade i Statens fastighetsverk i väntan på utredning. Vänta bara inte för länge! Utskottet sade redan under riksmötet 1993/94 att huvudregeln skulle vara att donationerna direkt skulle förvaltas av dem som fått donationen. Detta upprepar nu utskottet, med tillägget "utan onödig tidsutdräkt". Rune Rydén och jag har nöjt oss med detta, eftersom utskottet är enigt i frågan. Herr talman! Jag vill i väntan på forskningspropositionen nu ta upp ytterligare en punkt. Det gäller den urgamla fakultetsindelningen. Det har faktiskt tillkommit både ämnen och områden under de senaste 300 åren, men dessa ämnen har med skohorn klämts in i en befintlig organisatorisk form. Jag menar att vi måste tänka om och våga förändra, så att nya ämnen och områden inte tvingas in i en befintlig uniform. Vi måste våga organisera på nytt sätt och på så vis uppmuntra det som många motioner handlar om, mångvetenskapliga angreppssätt, nya ämnen och nya områden. Det är bra om departementet funderar över och utreder frågan och presenterar nya tankar i nästa forskningsproposition. Herr talman! Till sist en liten egen reflexion. Fortfarande är det alltför många av oss riksdagsmän som skriver motioner på områden där riksdagen inte kan påverka och inte skall påverka. Jag vet inte om det är lika i alla utskott, men i utbildningsutskottet gäller många motioner utbildningars innehåll, avvägning mellan olika intressen och olika skolors och utbildningars olika vägar för att nå de mål som riksdagen har ställt upp. Dessa frågor har riksdagen tagit handen från och vågat lita på de professionella i skola och högskola. Vi måste skaffa oss underlag för att kontrollera och följa upp om detta ansvar också tas. Det är viktigt. Därför bör jag och andra i riksdagen som reser runt, inte minst i sina egna valdistrikten, ställa kvalitativa frågor till skolor om utbildningar. Hur tänker ni nå målen? På vilket sätt tar ni det ansvar som ni har för innehållet i de utbildningar som ni ger? Hur följer ni upp att målen nås? Hur mäter ni kvaliteten i de utbildningar ni har ansvar för? Om målen inte nås måste vi fundera på om ansvaret var alltför tungt att bära, om vi gett för litet stöd i förändringsprocessen, satt upp oklara och orealistiska mål eller haft för bråttom. Om målen nås är vår viktiga uppgift att successivt anpassa målen till de förändringar som sker i verkligheten.

Herr talman! För mycket länge sedan kunde en person utbilda sig och förkovra sig till allvetare, man kunde vara verklig generalist. Den samlade kunskapen inom filosofi, naturvetenskap och humaniora var inte mer omfattande än att den låg inom räckhåll för och kunde greppas av en enda människa. Numera har vi vant oss att leva med föreställningen att ingen ens hjälpligt kan behärska mer än ett eller ett par olika kunskapsområden. Specialisten är en auktoritet i vårt moderna västerländska samhälle. Specialisterna inom industrin driver utvecklingen framåt, forskning och högre utbildning leds av specialister, och även i gymnasieskolan finner vi starka inslag av specialister inom lärarkåren. Men också i utvecklingen av samhället i stort har specialisternas röst haft en stor betydelse, t.ex. i det svenska utredningsväsendet. En del av framstegen och den ekonomiska utvecklingen i Sverige har kunnat ske på grund av just den höga specialistkompetens vi haft i landet. Samhället har emellertid också bittert fått erfara risken med att använda specialister t.ex. som sakkunniga i utredningar eller som pådrivande i företagens produktutveckling. Det må gälla tekniska utredningar av kärnkraften, den accelererande framställningen och spridningen av nya kemiska ämnen osv. Nu står vi här med en pågående nedsmutsning av luft, vatten och land över hela vår jord - det opredicerade resultatet av den samlade teknikutvecklingens tillämpningar. Specialistens styrka ligger i att han kan öka kraften och precisionen i sina prediktioner genom att begränsa synfältet. Specialisten bärs av styrkan i det snäva perspektivet. Vi har blivit varse de faror som ligger i en teknisk specialistsyn på utvecklingen. Om inte de som handhar tekniken, produktionen och distributionen av det som produceras också förstår vad livskvalitet i vid bemärkelse är, vilka de biologiska och ekologiska livsvillkoren för vår existens och för allt liv på jorden är, vilka humanistiska och etiska värdesystem som produktion och konsumtion föder, hamnar vi på kollisionskurs med livets grundförutsättningar. Så är vi tillbaka där vi började. Generalisternas tid är åter inne, fast nu i en något annorlunda skepnad. Förmodligen är det så att många människor dels måste vara specialister inom något område, dels vara generalister i den bemärkelsen att de är tillräckligt djupt hemmastadda i biologiska, tekniska och kulturella frågor. Men detta är inte tillräckligt. Dessutom måste den moderna människan på ett annat sätt än förut förstå vilka begränsningar som råder i vår tids kunskap. Kunskapsteori och filosofi är inte längre lyxföreteelser av intresse bara för några akademiska filosofer. De är själva grunden för att människan skall kunna sätta ut gränserna för sitt handlande och risktagande. Det är naturligtvis inte dagens kunskap i sig som är själva hotet, men väl vantron att dagens kunskap också är morgondagens sanning. Vi måste inse att okunskapen är människans främsta fara. Allt det som ingen människa i dag vet är så oändligt mycket större än vår samlade kunskap. Vi måste förstå att mycket av det vi i dag gör och tror är rätt kommer att visa sig ha varit fel då det i framtiden skall utvärderas av kommande generationer. Det kommer att bevisas vara fel genom att morgondagens teorier förkastar det vi i dag tror är sant och bevisat. Och vad värre är kommer det sannolikt att i verkligheten visa sig vara fel genom att effekterna av de stora tekniska projekt som vi under årtionden har drivit över hela jorden fått förödande långsiktiga effekter. Vid varje utbildning måste detta breda perspektiv beaktas. Vi får inte tränga bort etik, biologi, filosofi och estetiska ämnen från de naturvetenskapliga utbildningarna, och vi måste få med de naturvetenskapliga ämnena i samhällsvetenskapliga och språkvetenskapliga utbildningar. Det handlar om att inte glömma bort bredden i yrkesutbildningarna. Det handlar om att ta bort fakultetsbarriärerna och tillåta utbildningar över fakultetsgränser vid universiteten. Det handlar om möjligheterna för forskarstuderande att få doktorandtjänster för studier i två eller fler ämnen, även om ämnena ligger inom olika fakulteten. Det handlar om ratt forskare som rör sig över det tvärvetenskapliga området måste kunna få lika god tillgång till forskningsmedel som de traditionella enämnesforskarna. Miljöpartiet har i ett flertal motioner påpekat behovet av dylika förändringar. Det nya Högskoleverket bör som en av sina första och viktigaste uppgifter ta på sig att med utredningar och förslag underlätta utvecklingen i riktning mot ökad bredd och bildning i universitetens utbildning och forskning. Forskningsråden bör vidta särskilda åtgärder för att stimulera till tvärvetenskaplig forskning. Herr talman! Jag ville med detta korta anförande bara lämna en motivering till de många motioner som Miljöpartiet har väckt. Jag tänker inte yrka bifall till dem för att inte fördröja kammarens arbete, men vi står naturligtvis bakom de motioner som vi lämnat i ärendet.

Herr talman! Den här debatten tillhör kanske inte de mest spännande i denna kammare. Ett så väl förberett anförande som vi nyss hörde hade kanske förtjänat en ännu mer uppmärksam publik och något mer månghövdad. Den debatt som vi hade före middagsuppehållet var med anledning av en regeringsproposition, medan den här debatten gäller en mängd motioner från den allmänna motionstiden i våras. Bland de många goda idéer som vi nu mer summariskt behandlar vill jag lyfta upp några för att de inte alldeles skall sjunka i glömskans hav. Jag vill yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 i I motion Ub696 vill bl.a. kristdemokraterna ha ökad stimulans för andra huvudmän än staten att erbjuda högskoleutbildning. Staten bör ha det grundläggande ansvaret för den högre utbildningen. Samtidigt är det vår övertygelse att även andra huvudmän än staten har förmåga att erbjuda högskoleutbildning och tillföra ny kompetens. Vi menar att det ligger ett stort värde i att andra former av högre utbildning med annan inriktning finns. Det är därför viktigt att akademier och högskolor med annan huvudman än staten ges goda villkor att verka. Fristående forskningsinstitut skall t.ex. få del av offentliga forskningsmedel. Inom parentes sagt kanske det förtjänar att påminnas om att västvärldens hela lärdoms och universitetstradition har sina rötter i de universitet som kyrkan grundade som ju var en från staten fristående organisation. Kyrkan drev t.ex. Kristdemokraterna anser att det är bra om huvudmannaskapet för högskolorna inom vård och omsorgsområdet löses utifrån den regionala situationen. Lösningarna skall ta sikte på att öka utbildningens möjlighet att utvecklas självständigt, öka utbildningens vetenskapliga underbyggnad samt stimulera studenternas egna ansvarstaganden. Samarbetet mellan vårdhögskolorna och andra högskolor samt forskningsutbytet mellan vårdhögskolorna och universiteten måste utvecklas. De grundläggande målen och ramarna som staten har satt upp för utbildning och forskning i statlig regi skall ju även gälla för fristående utbildnings och forskningsinstitut som får statliga bidrag. Naturligtvis är vi medvetna om att det finns möjligheter för enskilda utbildningsanordnare att hos regeringen ansöka om tillstånd att utfärda examina enligt högskoleförordningen, ansökningar som regeringen sedan prövar efter yttrande från Högskoleverket. Men i detta yrkande liksom i frågan om friskolorna, som också är aktuell och debatteras, menar vi att det behövs en stimulans och en ändrad politisk vilja för att få en större mångfald. I samma motion som jag nämnde har Kristdemokraterna också pekat på vikten av etiska överväganden i högskoleutbildningen och forskningen. I ekonomi, vårdutbildning, juridik, teknik, medicin och snart sagt alla ämnesområden finns det en etisk dimension. Nu är det ju, som Margitta Edgren nyss sade, så att riksdagen har delegerat ansvaret för organisationen av kurser och dess innehåll till de enskilda högskolorna. Det kan därför vara svårt att finna lämpliga redskap för att få högskolorna att i sin undervisning beakta t.ex. miljöperspektiv, jämställdhetsperspektiv eller, som i denna motion, etiska perspektiv. Detta trots att vi alla är överens om att dessa perspektiv behöver stärkas. Men däremot kan vi ge regeringen till känna att Högskoleverket bör ges i uppdrag att noga följa de etiska frågorna och bevaka att de etiska principerna följs. Det är detta som vår motion och vår reservation handlar om. Vi skulle också gärna se att i den nya organisationen, Högskoleverket, vari Universitetskanslern ingår just Universitetskanslern explicit fick regeringens uppdrag att övervaka t.ex. det etiska perspektivet. Vad gäller reservation 3 har redan mycket gott och väsentligt framförts. Jag skall inte uppta kammarens tid med att ytterligare kommentera denna. Det handlar om att vidta åtgärder för att stimulera ett samarbete mellan högskola och näringsliv även på grundutbildningens område. Jag vill bara understryka vikten av att det sker en större kunskaps och tekniköverföring till de mindre företagen än vad som är fallet nu och att detta måste inrymma ett tidigare samarbete mellan högskola och näringsliv och inte bara i forskningen, alltså även under grundutbildningen.

Herr talman! Vi lever i en tid av stora strukturella förändringar. Den nya informationstekniken har ändrat förutsättningarna för både arbetsliv och vardagsliv snabbare än vad vi kanske var riktigt medvetna om för ett antal år sedan. Nya förutsättningar ställer nya krav. Samtidigt som vissa av samhällets centrala funktioner i hög grad genom vårt EU-medlemskap blivit internationellt sammankopplade till större ansvarsområden har andra funktioner blivit avreglerade och regionaliserade. I denna utvecklingstrend finner vi även högskoleverksamheten. Avregleringen av högskolan innebär att varje högskolas ansvar för undervisningens inriktning och innehåll blivit i stort sett totalt, samtidigt som dess kontaktyta blivit oerhört mycket större genom den snabba internationaliseringen av undervisningen. Enligt oss socialdemokrater i utbildningsutskottet är denna utveckling grunden för att få till stånd förnyelse, för att släppa fram kreativitet och för att skapa en känsla av delaktighet, vilket vi tror är en förutsättning för en högskoleutbildning som uppfyller tidens krav. Våra förväntningar på den framtida högskoleutbildningen kan sammanfattas i orden förnyelse, delaktighet och verklighetsanknytning. Med dessa ord som riktmärken förväntar vi oss ett intensifierat samarbete mellan högskola och näringsliv, inte endast på forskningsnivå utan även på grundutbildningsnivå. Regeringen uttalar i tillväxtpropositionen att man anser det angeläget att främja olika former av samarbete mellan universitet/högskola och näringsliv vad gäller forskningen. Vi förväntar oss att detta naturligt även kommer att leda till ett närmare samarbete på grundutbildningens område. Formerna för ett sådant samarbete utarbetas säkert bäst av varje enskild högskola i samarbete med det regionala näringslivet. Vi förväntar oss även ett ökat samarbete över de traditionella fakultetsgränserna. Skarpa markerade gränser är, som vi väl alla vet, ett sätt att stänga in och hålla utanför, medan öppna gränser ger möjlighet till utbyte av intryck, idéer och erfarenheter. Detta är några av våra förväntningar på en avreglerad högskola. Vi tror att den inneboende viljan att förbättra, förnya och öppna upp finns ute på varje högskola och att varje högskola i dag mer eller mindre är i gång med detta förnyelsearbete. Vi ser inte någon anledning att nu frångå den gällande ansvarsfördelningen mellan statsmakterna å ena sidan och lärosätena å den andra sidan. Vi tror på de enskilda högskolornas förmåga att själva efter sina regionala förutsättningar arbeta fram modeller för samarbete mellan högskola och näringsliv, liksom vi tror på att verklighetens krav kommer att driva fram ett ökat samarbete över fakultetsgränserna. De nya högskolornas sätt att expansivt och nytänkande gripa sig an utbildningens inriktning och innehåll kommer säkerligen att bilda skola, förhoppningsvis inte senare utan förr. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan samt avslag på samtliga i frågan förekommande motioner.

Herr talman! Jag har flera gånger tidigare i denna talarstol påpekat behovet av att snarast påbörja växlingen av materialbas i samhället, inte minst inom byggsektorn. Detta för att vi skall ha en chans att närma oss det uthålliga kretsloppssamhället som, enligt forskare som ägnat sig åt frågan, i sig är så avlägset att det skulle kräva uppemot 80 % omställning av all vår verksamhet, konsumtion, utsläpp m.m. Vi får vara glada om vi lyckas vända trenden och gå åt rätt håll, alltså mot ett mer hållbart samhälle. Som så ofta är det kunskapen som är helt avgörande, kunskapen om vilka material vi kan låna av naturen och förädla för att sedan vid ny omvandling ha möjlighet att återbruka, återvinna och lämna tillbaka det förbrukade i en acceptabel form. Gårdagens syntetiska, petroleumbaserade och ofta sammansatta material håller nu på att mönstras ut som byggmaterial. De fungerar inte i kretsloppet. Därför är vi på väg att återerövra en materialkunskap som funnits i sekler men som under de senaste decennierna fört något av en undanskymd trädatillvaro. Dyra misstag håller på att rättas till. Termen ekologi står för läran om människors, djurs och växters samspel och förhållanden till omgivningen. Det ekologiska byggnadsbegreppet måste få en klar definition, lätt att förstå och ta till sig. Det är en uppgift för forskarna och för Boverket. Miljöpartiet vill satsa på en stor miljö och hälsosanering av vår bebyggelse, samtidigt som vi begär att all nybyggnation skall genomföras utifrån stränga ekologiska byggnadskrav. Fortfarande sker inte detta. I vår motion om ekologi i arkitektutbildningen hävdar vi behovet av att stärka utbildningen och forskningen i ekologiskt byggande och framför allt arkitekt och civilingenjörsutbildningarna. Detta är oerhört viktigt om vi skall kunna nå upp till de kvalitetskrav som kommer att ställas i morgon. Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola har glädjande nog i sina årsredovisningar lyft fram det ekologiska byggandet och kretsloppsanpassningen som forskningsområden som man vill prioritera. Under beteckningen Agenda 21 har Lunds tekniska högskola lagt in ett särskilt halvårsprojekt i sin utbildning. De tre arkitekthögskolorna har också gemensamt ansökt om medel för ett omfattande forskningsprogram som man kallar Sustainable building. Det är, som sagt, glädjande liksom också nödvändigt och inte en dag för tidigt, men fortfarande är det för blygsamt. Detta får, herr talman, ses som en uppmaning, eftersom högskolorna själva är ansvariga för innehållet i sina utbildningar. Herr talman! Vad samhället i dag behöver är människor som har breda kunskapskombinationer, där ekologi kombineras med andra ämnesområden, t.ex. Ub905 på att en utredning bör tillsättas för att utvärdera existerande utbildningar på området och utarbeta ett samlat förslag som kan tillgodose behovet av en övergång till ett mer hållbart samhälle. Bl.a. handlar det om ekotekniker, miljöekonomer och miljö och hälsoskyddsinspektörer men också om utbildningar som t.ex. journalistutbildningen. Detta ligger enligt min mening väl i linje med överenskommelserna i Rio och med våra åtaganden om att skapa bättre förutsättningar för ett kretsloppsbaserat samhälle. Herr talman! Jag yrkar med dessa ord bifall till

Herr talman! I betänkandet AU2 behandlas proposition 1995/96:79 om minderåriga i arbetslivet. Sverige har genom att ställa sig bakom bl.a. FN:s barnkonvention, Europarådets sociala stadga och EG rådets direktiv förbundit sig att införa regler om lägsta ålder då barn eller ungdomar får utföra arbete. Det är i grunden vad propositionen handlar om. De svenska reglerna överensstämmer med dessa åtaganden, dock med ett undantag som handlar om minimiåldern för tillträde till arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll. I den departementspromemoria från juni 1995 som låg till grund för propositionen föreslogs att endast reglerna i 5 kap. arbetsmiljölagen samt vissa andra bestämmelser om tillsyn och påföljder skulle vara tillämpliga. Flertalet remissinstanser hade heller inget att erinra eller tillstyrkte förslaget. I kap. 5 preciseras vad som avses med minderårig, dvs. person under 18 år, att en minderårig inte får arbeta före det kalenderår hon/han fyller 16 år, inte får arbeta innan skolplikten fullgjorts osv. I kommentarerna påpekas också att skyddsreglerna har utformats för att inte hindra ungdomars kontakt med arbetslivet. Men nu väljer regeringen att lägga fram en proposition där inte bara en nödvändig justering föreslås utan att arbetsmiljölagen i sin helhet skall vara tillämplig på ungdomar under 18 år som utför arbete i arbetsgivarens hushåll, alltså i den privata bostaden, villan eller lägenheten. Det innebär att det utöver nödvändiga minimiregler föreslås en långtgående reglering även av andra förhållanden, och det gör man utan att dessförinnan ha sett på konsekvenserna av förslaget. Vi moderater anser att förslaget går för långt. En person som behöver hjälp med praktiska arbetsuppgifter i hemmet tvekar självklart inför de eventuella följder som den nya lagstiftningen kan leda till för den egna hemmiljön. Resultatet blir tyvärr att ungdomar utestängs från möjligheten att ta denna form av arbete, ett arbete som skulle kunna vara ett sätt att ta sig in på arbetsmarknaden. Är det verkligen vår uppgift att bygga upp sådana hinder, när alternativet i dag för många bara är mer eller mindre genomtänkta och användbara sysselsättningsåtgärder eller i värsta fall passivitet och bidragsberoende? Vi moderater anser inte det. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation nr 1.

Herr talman! Det finns i dag alldeles för många anställda som inte har tillgång till någon företagshälsovård, vilket är en brist. Att så är fallet är bl.a. ett resultat av att riksdagen avrustade företagshälsovården när den kraftigt minskade statsbidragen. Man motiverade då sitt beslut med att arbetsgivaren har ett i lag fastställt ansvar för arbetsmiljön och att parterna i framtiden skall göra upp om hur rehabilitering och arbetsmiljö skall skötas. Vi i Vänsterpartiet delar naturligtvis uppfattningen att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön, men vi tvingas också konstatera att det inte alltid är så att alla arbetsgivare tar det ansvaret. Om det vittnar inte minst de över 400 000 människor som i dag är förtidspensionerade. Alltför många av dem har tvingats lämna sitt yrkesliv på grund av skador eller sjukdomar som har utvecklats eller påverkats av en dålig arbetsmiljö. Skall vi på sikt kunna komma till rätta med de dåliga arbetsmiljöerna, arbetsplatser där varken arbetet eller arbetstakten är anpassade till människorna utan människorna tvingas anpassa sig till arbetet, krävs det en väl fungerande förebyggande arbetsmiljöverksamhet. En kvalificerad företagshälsovård där det förebyggande arbetet högprioriteras är i det fallet en oerhörd tillgång. Utskottsmajoriteten pekar i betänkandet på att man skall avvakta möjligheten att avtalsvägen få till stånd denna företagshälsovård. Jag har inget emot att man löser detta avtalsvägen, men vi har avvaktat under 1993 och 1994 liksom snart under hela 1995, och vi tvingas nu konstatera att det inom den stora och breda statliga sektorn bara för kraftverksområdet och byggbranschen existerar avtal med tydliga krav på att företagshälsovård skall finnas. Hur är det då med alla andra? Det finns avtal av mera allmän karaktär för kommuner, landsting, metallindustri, handel osv. Dessa avtal är mycket allmänt hållna och i princip till intet förpliktande när det gäller anställdas rätt till företagshälsovård och när det gäller företagshälsovårdens inriktning mot förebyggande insatser. Eftersom parterna inte har lyckats träffa fördjupade avtal på tre år tycker vi att vi får komplettera med en lagstiftning - en rättighetslag som ger alla anställda tillgång till företagshälsovård. Det innebär också att vi solidariskt måste stödja de små företagen, som kan ha svårt att klara av det ekonomiska åtagande som en företagshälsovård innebär. Då måste statliga bidrag utgå. Den kompletterande lagstiftning som vi tror är nödvändig måste lyfta fram företagshälsovårdens inriktning mot de förebyggande åtgärderna. I dag finns det alltför många verksamheter som präglas av primärvård och sjukvårdsinsatser. Det är också viktigt att man kompletterar arbetsmiljölagen så att arbetsgivaransvaret också innebär att arbetsgivarna måste ställa resurser till förfogande för företagshälsovården. I dag finns det inget sådant uttalat ansvar. Ett annat problem inom arbetslivet är att medicinska kontroller har blivit allt vanligare. Mellan åren 1993 och 1994 fördubblades antalet företag som använde någon form av drogtest. Antalet medicinska kontroller i samband med anställning ökar också markant. Många av dessa tester är befogade, t.ex. när det gäller droger, narkotika eller alkohol och arbetsuppgifter som kräver koncentration och som är riskfyllda. Men andra tester verkar helt obefogade, t.ex. blodprov vid anställning. I dag kan man inte bara läsa ut om personen har ett drogmissbruk, utan också spåra andra sjukdomar som knappast är relevanta för anställningen. Man kan t.ex. se om någon är gravid. Själv har jag en reumatisk sjukdom. Den kan man spåra genom blodprov. Nu är jag i en bra fas av den sjukdomen. Jag har inte varit sjuk på många år. Men om jag skulle söka anställning och man skulle ta prov på mig skulle man kunna spåra sjukdomen. Vem skulle vilja anställa en människa med ledgångsreumatism? Dessa tester kan användas till att sortera bort människor ur arbetslivet. I dag finns det inga regler som anger vem som kan disponera ett sådant prov, vad man får använda det till och i vilka lägen man får ta det. Det är livsfarligt, särskilt eftersom vi ser att användningen exploderar. Det har tillsatts en utredare som har till uppgift att se över medicinska kontroller i arbetslivet och som skall presentera sitt uppdrag senast den 1 april 1996. Det är bra. Men sedan blir det remissomgång, och så skall man utarbeta ett förslag till lagstiftning. Sedan blir det riksdagsbehandling. När kan vi lagstifta? 1997 eller 1998? I avvaktan på utredningen tycker jag att vi skall stifta en lag som säger att man bara får använda dessa medicinska kontroller när det finns ett kollektivavtal som reglerar användningen. Då disponerar inte arbetsgivaren ensidigt över testerna. Vi skall inte lämna detta område helt oreglerat. Därför har vi ett förslag om en lagstiftning som innebär just att det måste finnas kollektivavtal för att man skall få använda testerna. Miljöpartiet har i en av sina motioner pekat på att det är nödvändigt att sänka arbetstiden för att minska den psykiska ohälsan och för att spara pengar genom minskad sjukskrivning. Jag delar uppfattningen att det är en viktig fråga. Alltsedan 70-talet har vi arbetat intensivt med att förbättra arbetsmiljöerna genom tekniska hjälpmedel, nya arbetsorganisationer m.m. Fortfarande kvarstår ett stort ohälsotal som kan härledas till arbetet och arbetsmiljön. Stress och psykisk ohälsa är allvarliga problem i arbetslivet. Men jag står ändå bakom utskottsmajoritetens uppfattning att detta är en del av den frågeställning som Arbetstidskommittén skall utreda och beakta i sitt utredningsarbete. Gör man inte det kommer jag själv att lyfta fram frågan i kommittén. Att behandla denna fråga ingår i direktiven, så som jag tolkar dem. En sänkning av arbetstiden är nödvändig inte bara ur arbetsmiljösynpunkt. Det handlar också om jämställdhet, livskvalitet och sysselsättning. Det är nu tredje året i rad som mer än en halv miljon människor finns i öppen arbetslöshet eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, samtidigt som de som har arbete arbetar övertid motsvarande mer än 130 000 årsarbetstillfällen. Stressen och den psykiska pressen på dem som finns i arbetslivet ökar samtidigt som massarbetslösheten har bitit sig fast i Sverige. Det är dags att begränsa övertiden och minska arbetstiden, så att fler får jobb och så att arbetsskadorna minskar. Vi i Vänsterpartiet har i ett särskilt yttrande i detta betänkande redovisat hur vi vill driva frågan vidare mot en arbetstidsförkortning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande om arbetsmiljö behandlas motioner av Miljöpartiet som berör fysiska hälsorisker och behovet av att använda allt fler och dyrbarare skyddsutrustningar. Psykisk ohälsa på grund av ensamarbete, mobbning och lågfrekvent buller tas upp, samt skador som kan uppkomma genom långvarig exponering av kemiska ämnen. I min motion om vikten av att i samhället och på arbetsplatser ha bullerfria miljöer vill jag visa på det faktum att ett ständigt bakgrundsljud av buller medför att vi mår psykiskt dåligt samt att vi får svårt att koncentrera oss. En ständig bullermatta påverkar det undermedvetna och gör så att irritation och psykisk ohälsa uppstår. Herr talman! Förekomsten av så kallat lågfrekvent buller har ökat och ökar mer och mer i vårt samhälle. Från kylanläggningar, ventilationsanläggningar, fläktar, turbiner kompressorer, värmepumpar och dieselmotorer kommer lågfrekvent buller. Fler och fler människor utsätts dagligen för denna störning. Värst utsatta är de som är känsliga för bullret. De kan drabbas av huvudvärk, sömnstörningar, yrsel, illamående och en stor uttröttning. När man mäter bakgrundsljud finner man att värdena nästan alltid ligger under gränsvärdet. Normerna tar inte speciellt stor hänsyn till de låga frekvenserna. DBA-nivån, dvs. ljudnivån, ligger under nuvarande riktvärden, trots att bullret upplevs som mycket störande. Det är viktigt att källan, dvs. ventilations eller kylanläggningar, fläktar eller turbiner, åtgärdas. Om man har uppmärksammat ljudet och identifierat det är det svårt att vänja sig vid det. Störningen gör att det bildas en ond cirkel av sömnlöshet och trötthet så att olika symtom utvecklas. Herr talman! Det är alltså inte inbillning att lida av lågfrekvent buller. Det har helt nyligen, i denna vecka, visat sig i en doktorsavhandling. Men det finns inget juridiskt stöd för att åtgärda bakgrundsbuller. En utredning som kunde klarlägga behovet av bullerfria miljöer i samhället och på arbetsplatser vore välkommen. Om problemen uppmärksammas kan åtgärder sättas in för att förebygga bullerstörningar. Förebyggande åtgärder är viktigt, så att ingen som lider av lågfrekvent buller kommer in i en depression som kan få än allvarligare konsekvenser. Herr talman! I ett särskilt yttrande i betänkandet tar vi upp frågan om att utvecklingen med en allt dyrare och mer komplicerad skyddsutrustning ofta befriar arbetsgivaren från ansvaret att i stället utarbeta bättre och säkrare arbetsmetoder. Industrin för tillverkning av skyddsutrustning utvecklas i en riktning som gör att arbetsmiljölagen överspelas. Det är bekvämare att köpa skydd än att företagsutveckla arbetsmetoderna. Självfallet finns det områden där skydd är helt nödvändiga, men trenden måste ändå brytas. I en skyddsutrustning känner man sig säker och tar då större risker. Man kan ta exempel från sportens värld. Allt tjockare skydd och nya material gör att ishockeyspelaren och skateboardåkaren blir våghalsigare och tuffare med ökad skaderisk. Jämförelsen med industrin är inte långt borta. Det gäller nu att arbetsmiljölagens bestämmelser efterlevs så att trenden bryts och inte enbart ekonomiska skäl blir bestämmande. Herr talman! I motionen tar jag också upp frågan om mobbning. Jag framhåller där att det är viktigt att i tid upptäcka och avvärja mobbning. Personer som blir mobbade och förföljda lider ofta i tysthet och vågar inte ta kontakt för att förbättra sin situation. I det besvärliga ekonomiska läge som många företag nu befinner sig i är utrymmet för att upptäcka en utsatt persons läge mindre. Stressen och den hårt uppskruvade arbetstakten gör att personalvården sätts åt sidan. Även om det finns en kungörelse från Arbetarskyddsstyrelsen borde någonting göras för att uppmärksamma arbetsgivaren på detta problem för att människor inte skall må dåligt, utan vara med i arbetsgemenskapen. Herr talman! I ett särskilt yttrande tar vi i Miljöpartiet upp hälsoriskerna med kemiska ämnen i arbetsmiljön. Det finns en så stor mängd som 10 miljoner kemiska ämnen i vår miljö. Störst är koncentrationen på våra arbetsplatser. Men allt som framställs kommer så småningom ut i vår omgivande miljö. Om en människa utsätts för ämnen under en längre tid kan skador uppstå trots att de uppmätta värdena understiger det satta gränsvärdet. En långvarig exponering kan visa sig vara ödesdiger. Ett exempel är ämnet nonylfenol, som användes under 20 år och som fortfarande används, där vetenskapen finns om att ämnet är giftigt, men man tillåter en mindre mängd. Nonylfenol finns i plaster och tvättmedel och har påverkat vår omgivning under lång tid. Skador har uppstått på människans och djurens reproduktionsförmåga, och skadorna är nu bestående för generationer framåt. Försiktighetsprincipen måste få gälla vad anbelangar exponering av kemiska ämnen. Försiktighetsprincipen skall också användas vid utbyte av ett skadligt ämne mot ett annat mindre skadligt, så att en ersättningsprodukt får genomgå miljö och skadlighetsprövning. Exempel på detta är när trikloretylen skall bytas ut fr.o.m. januari 1996. Normalhexan, som däcksfirmor bytt till, har visat sig vara lika farligt som trikloretylen. Ett annat alternativ som man tagit fram som avfettningsmedel kallas för laktater. För att man inte skall göra samma som däcksfirmorna måste laktaterna prövas. Ett större ekonomiskt ansvar bör åligga arbetsgivaren för kostnader i samband med arbetsskador som uppstått bl.a. på grund av kemiska ämnens inverkan på individen. Detta blir också samhällsekonomiskt bättre för staten. Sjuk och arbetsskadekommittén behandlar dessa frågor, och ett slutligt ställningstagande kommer vi i Miljöpartiet att göra i samband med att kommittén gör färdigt sitt arbete. Herr talman! Ensamarbete är en form av arbete som uppstår i spåren av datoriseringen och den nya IT-värld som nu kommer. Strukturrationaliseringar medför att en person kan utföra det arbetet som ett arbetslag förut utförde. När arbetsgemenskapen minskar eller uteblir helt ökar risken för psykisk ohälsa. Det är exempelvis ingen som kommer och ger en klapp på axeln för ett bra utfört arbete. Med den nya tekniken kan man utföra arbete på distans. Detta öppnar stora möjligheter, där människor t.ex. inte längre behöver göra så långa arbetsresor. Arbetet kan ske på hemmaplan. Bilpendlingen till och från tätorter minskar till nytta för miljön. Ändå måste det finnas en vaksamhet när det gäller hur människor mår. Den sociala gemenskapen försvinner, och eftersom det är så nära till arbetsplatsen ökar ofta övertiden. Det är lätt att arbeta för mycket. Nya överenskommelser och avtal mellan arbetsgivaren är behövligt för att täcka in arbetsrätten. Forskning om den sociala dimensionen finns nu, och de resultaten behöver man ta hänsyn till. Förståelsen för att människor behöver en viss form av gemenskap i arbetslivet för att möta ökade krav på effektivitet och flexibilitet är nödvändig. Till slut, herr talman, vill jag ta upp min reservation om en sänkning av arbetstiden. Länge har Miljöpartiet pratat om att man skall dela på jobben med arbetstidsförkortning. Miljöpartiet vill under den här mandatperioden genomföra en sänkning av arbetstiden med två timmar i veckan under 1995 och 1996 En arbetstidsförkortning skulle med den arbetslöshet som nu råder kunna skapa fler jobb. Men vad som är viktigt är att vi genom att sänka arbetstiden skulle minska sjukfrånvaron. Den stress som finns på arbetsplatserna utlöser psykisk ohälsa. Arbetstakten är hög och uppdriven, och den höga arbetslösheten medför att människor är rädda för att mista jobbet. Övertiden ökar på stressen. Allt färre människor arbetar mer med allt större övertidsuttag. För att förbättra arbetsmiljön och få tillfredsställelse i arbetet menar vi att det krävs förändringar. En bra sådan förändring är en arbetstidsförkortning som hjälper människor att må bättre, vilket också är samhällsekonomiskt lönande med minskad sjukfrånvaro. Försök inom offentlig sektor i Sverige visar att människor påverkas positivt av en arbetstidsförkortning, och resultat från Tyskland, där nu 35 timmars arbetsvecka är genomförd, är helt entydiga både ekonomiskt och hälsomässigt. Herr talman! Jag ställer mig bakom Miljöpartiets reservationer och särskilda yttranden till arbetsmarknadsutskottets betänkande. Men för tids vinnande yrkar jag denna sena kväll bifall till endast reservationerna 4 och 5.

Herr talman! För att det inte skall uppstå något missförstånd vill jag bara ytterligare understryka att vi anser att skyddet för minderåriga som utför arbete i arbetsgivarens hem är till fyllest med den justering som också framgår av departementspromemorian. Christina Zedell tar upp att vi tror att ungdomar behöver dessa arbeten bl.a. för praktik och för att komma in på arbetsmarknaden. Vi befarar att dessa möjligheter skall försvinna genom att hela arbetsmiljölagen blir tillämplig. I arbetsmiljölagen tar man upp sådana saker som t.ex. personalrum, bestämmelser om skyddsombud och regionala skyddsombud samt tillsynsmyndigheternas rätt att inspektera. Ni tar själva upp detta i utskottsskrivningen. Tror inte Christina Zedell att en vanlig privatperson som behöver hjälp i hemmet skulle avstå från att göra en sådan anställning om han skulle behöva inordna sig under hela arbetsmiljölagstiftningen?

Herr talman! Det är helt uppenbart att Christina Zedell och jag pratar förbi varandra. Jag har redan framfört de synpunkter som skulle vara ett hinder för att en privatperson anställer en minderårig i hushållet. Det handlar just om att man inte har möjlighet att ta ställning till alla de delar som arbetsmiljölagen omfattar. Jag tror faktiskt att det skulle krävas väldigt mycket om man skulle önska sig ett skyddsombud som har rätt att inspektera i den privata bostaden.

Herr talman! Det är bra att jag och Christina Zedell har samma uppfattning om grundproblemet när det gäller medicinska tester och kontroller. Detta är en allvarlig fråga, och jag är naturligtvis mycket glad att det finns en utredare som ser över den. Det är bra. Det är också en svår fråga att hitta lagtekniska lösningar på när det gäller gränsdragningar och annat. En del av dessa tester är ju befogade. Det gäller droger, narkotika, alkohol osv. Jag är mycket förvånad över att Christina Zedell inte vill beakta möjligheten att inte lämna hela frågan oreglerad tills vi får en lagstiftningen. Vi borde inte låta arbetsgivaren ha möjlighet att faktiskt kontrollera dessa tester för att sedan missbruka dem eller bruka dem väl. Det borde finnas en lagstiftning där det sägs att det skall finnas ett kollektivavtal om att både arbetsgivare och fack måste vara eniga om när testet skall tas och hur det skall användas. Det skulle vara mycket enkelt i avvaktan på en mer utförlig lagreglering. Jag har mycket svårt att förstå motiven till varför man avvisar en sådan lagstiftning.

Fru talman! Det var just det jag sade. Det är en svår fråga. Låt oss utreda den vidare innan vi går in och lagreglerar vilka tester som skall tillåtas och hur de skall göras! Men under tiden lämnar vi fältet fritt. Vi ser också hur dessa tester ökar explosionsartat både vid anställningsförfarandet och ute i arbetslivet. Många av testerna är omotiverade, och andra är berättigade. Att gå in och säga att de här testerna inte får användas om det inte finns ett kollektivavtal som reglerar frågan, som skapar inflytande över hur de disponeras, är inget stort steg. Det behöver inte utredas. Jag har fortfarande svårt att förstå det riktiga motivet till att man avvisar vår motion.

Herr talman! Vi har fått och får en allt större insikt om betydelsen av att ta miljöhänsyn. Det är därför naturligt och bra att lagstiftningen förändras så att miljöhänsynen tydligare lyfts fram i den kommunala planeringen. Lagstiftningen får dock inte utformas så att den kränker andra grundläggande värden, såsom rättstryggheten i enskilt ägande, det kommunala självstyret, friheten att kunna välja att bosätta sig på landsbygden eller etableringsfriheten. Detta betänkande är mycket omfattande, och jag har valt att inte kommentera allt, utan bara de avsnitt där Moderaterna har reservationer. Den första reservationen gäller lagens tydlighet och de ekonomiska konsekvenserna av den. Det borde vara självklart att all lagstiftning skall vara så lättolkad och tydlig som möjligt. Gamla erfarenheter från plan och bygglagstiftningen visar på vikten av detta. Oklara lagregler har alltför ofta lett till att nitiska kommuntjänstemän för att vara på den säkra sidan tolkat lagen på "värsta" sätt. En annan självklarhet borde vara att analysera de ekonomiska konsekvenserna av ny lagstiftning. Det är ju något som borde ha gjorts även tidigare, men behovet av analyser av de ekonomiska konsekvenserna av riksdagsbeslut förefaller i dag mer uppenbara än någonsin, i det här fallet med tanke på kommunernas dåliga ekonomi, liksom många av hushållens. Ökade kostnader som läggs på den kommunala planeringen, vilket vi befarar att dessa nya regler kan göra, drabbar ju direkt övrig kommunal service liksom givetvis hyreskostnader. Utskottet har också avvisat vårt förslag om att kunna göra frivilliga eller alternativa översiktsplaner. Motivet är att stärka den vägledande funktionen hos planen och att en frivillig eller alternativ plan skulle stjälpa dessa ambitioner. Vi delar inte majoritetens synsätt och hävdar att det i vissa fall ur miljösynpunkt vore värdefullt att kunna upprätta en alternativ översiktsplan. Vi tilltror också kommunerna förmågan att hantera en sådan frihet. Även om det i den proposition som ligger till grund för detta betänkande inte finns med något ställningstagande till den generella lovplikten anser vi att den är viktig att behandla i detta sammanhang. Det är viktigt att understryka att översiktsplanerna inte har någon bindande verkan och att de inte kan åberopas i frågan om bygglov för viss åtgärd och att reglering av byggandet även framgent skall ske i form av detaljplaner. Samtidigt är det, för att inte någon tveksamhet skall råda härom, viktigt att understryka att det även framdeles, liksom för närvarande, skall vara möjligt att reglera lovplikten i områdesbestämmelser. Återigen handlar det om tydlighet. Att i lag reglera hur kommunerna skall hålla sina översiktsplaner aktuella är ett grovt påhopp på det kommunala självstyret. Det är dessutom en grov förolämpning av våra kommunalpolitiska kolleger att inte tilltro dem förmågan att göra dessa överväganden själva. Jag vet inte vilket perspektiv som detta förslag utgår från - om det som vanligt är Stockholmsperspektivet. Men ett vet jag, och det är att alla svenska kommuner är unika. Därigenom är också alla svenska kommunpolitiker unikt kompetenta att bedöma när det är aktuellt att ompröva just deras översiktsplan. I min egen kommun Umeå, som är en av Sveriges mest expansiva kommuner, har vi årligen behandlat översiktsplanen sedan den antogs första gången. I min grannkommun Bjurholm, med 2 900 invånare där alla känner varandra, där översiktsplanen nog mera kan betraktas som en inventering än ett planeringsinstrument, där komplexiteten är liten och konsekvenserna av olika göranden och låtanden överblickbara av alla kommuninvånare på samma dag, har översiktsplanen givetvis en mera undanskymd roll. Jag är dock alldeles övertygad om att kommunpolitikerna i Bjurholm klarar av att hålla planen levande i den grad som deras förhållanden kräver. Som före detta kommunpolitiker har jag ofta varit irriterad över den mästrande roll som riksdag och regering intar mot kommunerna, en "vet-bäst-attityd", som alls inte är befogad. Förslaget om en lagstadgad prövning av översiktsplanen varje mandatperiod är ett bra exempel på obefogat förmynderi. Inom ytterligare ett område som behandlas i detta betänkande är en majoritet av riksdagen på väg att kränka det kommunala självstyret och förolämpa våra kommunpolitiker. Det gäller det avsnitt där det föreslås en reglering av våra grönområden och parker. Vi tycker att den förändringen är överflödig. Det måste anses som självklart att kommunerna lägger sig vinn om att ha en attraktiv miljö i vilken ingår parker och grönområden. Moderaterna har också, vilket vi framfört i en motion under den allmänna motionstiden, tyckt att kommunerna själva i sina översiktsplaner skall få bestämma omfattningen av strandskyddet. För att lagstiftning inte skall kunna tillämpas godtyckligt är det viktigt att använda ord som är precisa till sin innebörd eller att precisera innebörden. När det därför gäller förändringen i 18 §, som handlar om miljökonsekvensbeskrivningar i samband med upprättande av detaljplan, vänder vi oss mot uttrycket "betydande påverkan". Om en lagtext är utformad så vagt och med sådant stort utrymme för fria tolkningar som detta uttryck medger är det ett allvarligt hot mot rättssäkerheten. Det är viktigt att miljökonsekvensbeskrivningar ges en mer framskjuten plats när detaljplaner upprättas, men konsekvenserna av en sådan lagstiftning skall också i mesta möjliga mån vara förutsägbara för fastighetsägarna. Socialdemokraternas klåfingrighet när det gäller att återställa den gamla ordning som gällde före den borgerliga regeringens tid känner inga gränser. Återinförandet av möjligheten för kommunerna att i detaljplan reglera handelsändamålet är det senaste i raden. Allt tal om tillväxt, fri konkurrens och sänkta matpriser blir till grus när socialdemokratiskt behov av makt och reglering pockar på. Förslaget ger en skrämmande bild av brist på självinsikt och förmåga att se vad Sverige behöver i dag, nämligen mera frihet, mera konkurrens, mera personligt ansvarstagande och mycket, mycket mindre av politisk klåfingrighet. Slutligen vill jag ta upp monopoliseringen av byggavfallssoporna. Där hoppas jag bara att socialdemokraterna i denna kammare ansluter sig till oss övriga, bland vilka jag hoppas att även Vänsterpartiet i dag kan räknas in. Då har socialdemokraterna i varje fall i denna begränsade fråga möjlighet att framstå som kloka. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Boendet spelar en viktig roll i all mänsklig tillvaro. Bebyggelsen har också en viktig roll för landskapsbilden. Boendet och byggandet påverkar i hög grad vår miljö. Det gäller såväl var vi beslutar att bygga som hur samhällsplaneringen utformas samt även vilka som är med och påverkar i olika beslutsprocesser. Nu debatterar vi och tar ställning till kommunal översiktsplanering. Lagförslaget syftar till att stärka miljöhänsynen vid den fysiska planeringen. Det behandlar även ökade krav på medborgarinflytande, ökad användning av miljökonsekvensbeskrivningar, rivningsplaner och tillgänglighetsfrågor. Detta är frågor som berör var och en av oss. Byggandet och boendet svarar för en betydande del av samhällsekonomin, men det har också stor betydelse för människors välfärd och trygghet. Barnens uppväxtmiljö avgörs till stor del i boendemiljön. Bebyggelsestruktureringen har också stor betydelse för möjligheterna att bättre och effektivare använda resurserna i kretsloppssamhället. Vi upplever i dag tyvärr alltför många negativa effekter av vad man skulle kunna kalla felbyggnationer och av användandet av felaktigt material i våra hus - s.k. sjuka hus. Det är därför mycket glädjande att vi i utskottet enats om att kvalitetsdeklaration av bostäder måste påbörjas snarast. Detta är ett krav som vi i Centern också har framfört. Varje kommun skall ha en översiktsplan, anser vi i Centern. Det är viktigt att kommunerna håller den aktuell. Den är inte rättsligt bindande, men den är ett viktigt beslutsunderlag och därmed styrande också i den fortsatta planhanteringen. Översiktsplanen bör diskuteras ingående när den handläggs i kommunfullmäktige. Det handlar inte om att strypa kommunernas självstyrelse, utan det ger kommunalpolitikerna en möjlighet att i debatten påverka den politiska viljeinriktningen i sin kommun. Det är då visionerna kan komma fram och sättas på pränt. Översiktsplanen skall vara ett instrument för utveckling i vårt samhälle. Regional planering är också viktigt i sammanhanget. Trots att regeringen i propositionen har konstaterat att en förstärkning av det regionala perspektivet i den fysiska planeringen är nödvändig läggs det inte fram några förslag om hur detta skall gå till. Det är förvånande, med tanke på det behov av samordning som finns mellan olika kommuner och mellan regioner och kommuner. Det gäller bl.a. kommunikationer, vattendrag, grusåsar, bergstäkter, skogar och torvtäkter. Såväl Boverket som Naturvårdsverket har i olika rapporter pekat på nödvändigheten av regionplanering. Jag beklagar att vi i Centern inte fått gehör för vår motion på det området, men vi återkommer - var så säker! När det gäller internationella planeringsfrågor vill jag säga att hela samhällsutvecklingen enligt utskottets mening måste anpassas till en miljövänlig och resurshushållande inriktning. Om detta är vi ense. Det betyder att all planering måste ske med beaktande av vad som är en långsiktigt hållbar utveckling. Detta måste ske i Sverige, men i en alltmer internationell värld måste vi som nation också påverka planeringsarbetet som sker på det internationella planet. Det gäller inom EU - om det är vi överens - men det får inte stanna där, säger vi inom Centern; det bör också omfatta det planeringsarbete som initieras för länderna kring Östersjön. Luften känner inga gränser, vattnet förenar länderna. Det är ett måste att det arbete som påbörjades av den förra regeringen nu fullföljs. Jag yrkar därför bifall till reservation 35 under mom. Herr talman! Delaktighet i samhällsarbetet från olika parter är absolut nödvändigt för att vårt samhälle skall bli så bra som över huvud taget är möjligt. Det är viktigt att våra lokaler är tillgängliga för alla människor. Samhällsplaneringen inom den fysiska planeringen har ofta av tradition varit manligt dominerad. Det betyder att det manliga perspektivet kommit att styra planeringens inriktning och samhällets utformning. Här måste vi kvinnor faktiskt skärpa oss. En fullgod samhällsplanering ger det kvinnliga samma tyngd som det manliga. Det innebär att småskalighet och vad som brukar betecknas som mjuka frågor måste in i samhällsplaneringen på ett mycket tidigt stadium. Vi bygger inte bara huskroppar - nej, vi bygger hem. Vi planerar för arbetsplatser och samhällsservice, ja, för helheten i vår livsmiljö. Kvinnorepresentationen måste öka kraftigt i de planerande organen, i forskning och i utbildning likaså. Herr talman! Vi har i Sverige det mest representativa parlamentet i världen när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Det gör att jag känner mig hoppfull inför den omröstning som kommer att ske i morgon om reservation 32 under mom. 45, där vi centerkvinnor tar upp kvinnors roll i samhällsplaneringen. Jag yrkar bifall även till den reservationen. Jag vill också beröra barnens och ungdomarnas möjligheter att delta i samhällsplaneringen. Ofta talar vi om vikten av att få ungdomar intresserade av samhällsfrågor, att vara med och ta ansvar. Här finns nu en naturlig möjlighet att låta deras röster bli hörda. Jag är övertygad om att vi skulle få många intressanta diskussioner och bra nya förslag från deras horisont om hur vi skall fortsätta att bygga vårt samhälle vidare. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer men yrkar bifall bara till dem som jag har nämnt, reservation 32 och reservation 35.

Herr talman! Folkpartiet liberalerna har i flera motioner krävt handikappanpassning av allmänna platser. När regeringen presenterade sin proposition om förändring av plan och bygglagen var den föreslagna paragrafen om handikappanpassning av okänd anledning struken. Paragrafen innebar att befintliga hinder i offentliga lokaler, gatumiljö och på allmänna platser skulle vara undanröjda till år 2005. Efter behandlingen i utskottet kan vi nu med stor glädje konstatera att ett enigt utskott kommit fram till att göra ett viktigt tillkännagivande till regeringen om att öka tillgängligheten för handikappade i samhället. Innebörden i det beslut som riksdagen nu skall fatta är att offentliga lokaler och allmänna platser skall göras tillgängliga för alla. Det innebär att vi i gatumiljön bl.a. skall få tillgång till avfasade eller skålade trottoarer, precis som man i årtionden haft i länder som exempelvis USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Det här borde naturligtvis ha varit infört även i Sverige för länge sedan. Men nu äntligen kan riksdagen fatta detta beslut, som också ligger helt i linje med vad handikapporganisationerna och den statliga Handikapputredningen krävt. I betänkandet behandlas också krav på ökad miljöhänsyn vid översiktsplaneringen och en ökad användning av miljökonsekvensbeskrivningar. Förslaget innebär att det i det närmaste blir obligatoriskt att arbeta in dessa miljökrav i programskedet vid antagande av detaljplaner. Det här är bra inslag i det betänkande som vi nu behandlar, och det innebär i sig att väsentliga folkpartikrav nu kan genomföras. Herr talman! Som framgår av betänkandet och dess reservationer har inte Folkpartiet fått igenom alla sina åsikter. Av reservationerna framgår vad Folkpartiet står för. De återger en konsekvent linje som vi har drivit i många år. Här vill jag bara ta upp två av dessa reservationer. Det gäller reservation nr 11. Där säger vi att det tydligt bör framgå av de motiv som vägleder lagstiftningen om samrådsberättigade att miljögrupper och andra grupper med väsentligt intresse av planförslaget bör ingå i samrådskretsen. Vad är det för fel på tanken att också miljögrupper skall kunna delta i arbetet, om vi nu skall ta större miljöhänsyn? Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 11. Sedan har vi reservation nr 20, som jag också yrkar bifall till. Den behandlar hanteringen av rivningsmaterial och rivningsavfall. Här är det viktigt att olika åtgärder vidtas för att undvika att kommunerna ges monopol på hanteringen av det här materialet. En sådan monopolisering riskerar att leda till ökade kostnader och till att privata entreprenörer inom miljöområdet slås ut. Vi har alltså ansett att man här borde göra ett tillkännagivande till regeringen. Herr talman! Det finns ytterligare ett antal reservationer som vi från Folkpartiets sida ställer upp på. Men jag skall nu inte gå in på dem i detalj. Jag nöjer mig med att yrka bifall till de här två reservationerna

Herr talman! Ingen socken hä tror ja blint, kan väl finare värä Bysjön ligger den så grann minns du Perslundabacken Så börjar den gamla visan om min hemkommuns socken Ockelbo. Kuxä betyder titta, men utan att påverka eller förstöra naturens regler som människor i Sverige i stort sett levt efter fram till vårt sekel. Socknens utseende har sin grund i den påverkan som istiden för ca 10 000 år sedan förde med sig. Bara toppen på Rönnåsklacken stack upp ur den ishavssjö som så småningom blev till när isen började smälta. Forsande vatten i ishavstunnlarna förde med sig grus och lera som sedan blev våra rullstensåsar och den bördiga åkermark, som nu ligger som en oas i det annars så skogsklädda Gästrikland. På berget finns spåren efter det svallande ishavet med gamla strandvallar och mäktiga klapperstensfält väl synliga på bergets sluttningar. När visan skrevs, så kände man inte till begrepp som miljöförstöring och lutföroreningar. Man levde i samklang med naturen och innanför de ramar som naturen tål för att inte bli sjuk eller slås ut. Visserligen gjordes det ingrepp för att t.ex. hålla det öppna landskapet levande, men den mänskliga påverkan var förhållandevis liten. Det är grunden för vad som menas med ett ekologiskt hållbart samhälle, ord som då bör finnas med i lagtexterna vid de förändringar som föreslås i PBL. Ord som långsiktigt hållbart eller en god livsmiljö, kan ges andra tolkningar än vad som menas med ett ekologiskt hållbart samhälle. Utan ett ekologiskt hållbart samhälle finns inte heller någon grund för mänsklig välfärd eller mänsklig existens. Byggandet måste ingå som en del av villkoren för det ekologiskt hållbara samhället, därför bör lagen om byggnation, BVL, och den tillhörande byggnadsverksförordningen vara en del av PBL. Uppdelningen av lagarna skedde när det tidigare bostadsdepartementet lades ner och delades upp på Närings och Miljödepartementet. En organisatorisk förändring är inget skäl till varför man inte kan låta bygglagarna ingå i PBL. Rune Evensson sade i utskottet att det var givet att en uppföljning av dessa lagar skulle ske på regeringens initiativ. Sådana löften har jag under mitt första riksdagsår inte upplevt som särskilt trovärdiga. Ett tillkännagivande är det enda som är gångbart för en förändring. Att rusta upp och bygga om kommer att vara den stora uppgiften för byggsektorn den närmaste framtiden. Då är lagar om rivningsplaner viktiga för att vi på ett metodiskt och ekologiskt sätt skall ta till vara det rivna materialet. Rivningar av hus kan vara av olika omfattning, därför bör naturligtvis all rivning omfattas av lagstiftningen, även s.k. utrivningar. Den typen av rivningar kommer att vara väldigt vanliga, eftersom ord som varsamhet och bibehållande av existerande miljöer är viktiga för människor. Totalrivningar är inte framtidens melodi. Vem som skall ges möjlighet att ta hand om byggavfallet har utvecklat sig till betänkandets lilla minirysare. Vid utskottsbehandlingen sade jag att uppfattningen i partiet i frågan inte är enhetlig. Regeringen säger att den kommunala renhållningsordningen skall styra vem som tar hand om byggavfallet, vilket ger kommunerna en särställning att bestämma hur de vill ha det. Samtidigt finns det en utveckling mot ett allt större producentansvar för det avfall som uppstår och olika sätt att lösa avfallsproblemet. Huruvida det är kommunerna som skall sköta hanteringen i framtiden eller inte spelar egentligen ingen roll. Huvudsaken är att det sker en snabb utveckling mot ett bättre omhändertagande av byggsopor än det görs i dag. I många kommuner pågår en positiv utveckling och fler tar efter. Moderaterna påstår i sin motion att en kommunal hantering av byggavfallet skulle leda till risk för ökade merkostnader. Det är dock gripet ur luften. Jag nöjer mig därför med att frågan utreds vidare av kretsloppsdelegationen för att se om ett utbyggt producentansvar inom byggsektorn är rätt väg att gå. Avvakta i frågan och låt de kommuner som nu snabbt håller på att utveckla den här verksamheten få fortsätta med det i lugn och ro! Det är glädjande att regeringen nu skärper miljökraven och den demokratiska insynen när det gäller kommunernas översiktsplaner och detaljplaner. Kommunerna har en nyckelroll för att skapa det hållbara ekologiska samhälle som vi i Vänsterpartiet vill tala om. Det är dock viktigt att man är tydlig i sitt budskap till kommunerna, för att det inte skall kunna misstolkas eller utnyttjas av de som inte sätter miljön i första rummet. Att beakta natur och kulturvärden, som det står i 2 § PBL, är inte tillräckligt tydligt. Det bör bytas ut mot "med utgångspunkt i natur och kulturvärden", för att undvika alla möjligheter till missförstånd. En kommun som inte bygger på ett ekologiskt hållbart samhälle har ingen framtid i ett längre perspektiv. En grupp som ställs utanför den kommunala översiktsplaneringen är barnen. Sverige har i FN jobbat hårt för att Barnkonventionen skulle antas. Den är ratificerad, och en del politiker talar om att ta in hela Barnkonventionen i svensk lagstiftning. När det nu ges tillfälle att förverkliga en del av barnens rättigheter, så är utskottsmajoriteten motståndare till det. En möjlighet att omsätta vackra ord och formuleringar i praktisk handling tas inte till vara. Vänsterpartiet vill utse en kommunal tjänsteman med uppgift att bevaka barnens rättigheter vid planering, så att gräsplätten som de sparkar boll på skall kunna få vara kvar eller för att skogsdungen där kojorna byggs fortfarande skall vara tillgänglig. Det är viktigt inför framtiden, eftersom mycket av tillkommande byggnation blir i form av förtätning av redan planerade områden. Den tjänsteman som skall utföra jobbet skall naturligtvis göra det på sin ordinarie arbetstid, så att inga merkostnader uppstår. Den samverkan som skall ske med barnen kan t.ex. ske i skolan, vilket också ger större samhällsengagemang. Varför ställer ni inte upp på det, socialdemokrater? Till sist två glädjeämnen i betänkandet: Vänsterpartiets krav om att i lagstiftning kräva att tillgänglighetsskapande åtgärder för rörelsehindrade och människor med orienteringssvårigheter skall åtgärdas före år 2005 samt krav på att utveckla en kvalitetsmärkning av bostäder. Sverige har varit en stark pådrivare i FN för att standardregler som försäkrar människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i vårt samhälle. I förordet till den svenska översättningen skriver Ingela Thalén och Lena Hjelm-Wallén så här: Det finns en klar överensstämmelse mellan reglerna och målet för svensk handikappolitik. För Sveriges del är FN:s standardregler en naturlig utgångspunkt för det handikappolitiska arbetet, och vi kommer aktivt att omsätta reglerna i praktisk handling. Trots detta så tvekar regeringen när ett konkret förslag ligger på bordet. Lagrådet hade inget att erinra utan gjorde klartecken med undantag för att tidsfristen förlängdes något. Regeringen stoppade förslaget med krav på mer utredning. Det säger nu utskottet skall ske utan tidsutdräkt, med andra ord en skarp uppmaning om att man inte skall skjuta på det här utan att man skall handla nu. Det är bra att utskottet har tagit den ställningen, och utskottets socialdemokratiska ledamöter skall ha en eloge för sin insats. Se nu till att detta inte stoppas av andra skäl i den fortsatta hanteringen. Kvalitetsmärkning av bostäder bör vara en självklarhet. Kläder, mat och teknisk utrustning, ja, allt mellan himmel och jord har en varudeklaration. Det har dock inte en av människans viktigaste faktorer i tillvaron, nämligen den egna bostaden, det egna hemmet. Det är kanske inte så konstigt att allt fler barn blir allergiska och att allt fler sjukahusmiljöer uppstår och upptäcks. Byggindustrin har fått experimentera fritt med material och tekniker - inte i syfte att förbättra kvaliteten, utan många gånger för att få en snabbare byggprocess och billigare byggmaterial. Den mänskliga faktorn, att må bra, har fått komma i andra hand. Nu är ett nytt tänkande på gång, men kvalitetsmärkning av bostäder är på sin plats. Jag tackar Centerpartiet och Miljöpartiet för stödet när det gäller motionen om barnens rättigheter. Det är alltså en vänsterpartimotion i botten. 8, 12, 19 och 34. Om riksdagen bifaller reservationerna 2, 6 och 8 yrkar jag även bifall till reservation 24.

Herr talman! Det är inte ofta Moderaterna sätter sitt hopp till Vänsterpartiet, men den här gången hade jag faktiskt gjort det. Det gäller alltså hanteringen av byggavfallet. Jag tror dock att det var ett oklokt beslut som fattades i vänsterpartigruppen, för jag vet hur det är. Kommunerna höjer ju nu priserna vid sina destruktionsanläggningar för att ta emot byggavfall. Det skulle givetvis ha satt en press på dem som river att försöka hitta andra och vettigare lösningar på sina avfallsproblem. Men det sätter ni nu effektivt stopp för. Jag tror att det är synd både för miljön och för byggkostnaderna.
Herr talman! Jag tror inte att vi sätter stopp för något här. I reservationen accepteras regeringens förslag. I och för sig skulle man kanske kunna prata om en annan inriktning. Men Kretsloppsdelegationen jobbar med sina frågor och vi vet inte riktigt vad som i dag menas med byggrivningsmaterial. Också det skall klargöras. Jag skulle vilja säga tvärtom, Ulla Löfgren! I många kommuner förekommer ett bra jobb kring dessa frågor. I t.ex. min grannkommun, Sandviken, håller man på med ett jättefint arbete i dessa frågor. Jag gillar inte skrivningen i Moderaternas motion. Helt fräckt påstås där att risken för en kommunal hantering fördyrar kostnaderna. Det får ni faktiskt ta tillbaka. Det finns inget belägg för en sådan skrivning. Vi får väl se hur det löper i framtiden här. Jag tror i alla fall inte att vi behöver vara rädda för det som Ulla Löfgren alldeles nyss nämnde.
Herr talman! Vi vet av erfarenhet att monopolsituationer ger fördyrade kostnader. I det här fallet hade det varit lägligt att trycka på producentansvaret och faktiskt lägga över ansvaret på producenterna som i andra fall när det gäller materialet. Jag beklagar om skrivningarna verkat så stötande för er i Vänsterpartiet att ni av den anledningen inte kunde vara med. Framtiden får väl utvisa vem av oss som har rätt.
Herr talman! Om man i reservationen accepterar regeringens förslag finns det väl ingen anledning att inte gå vidare med det som skall göras i Kretsloppsdelegationen. Sedan får vi göra ett nytt ställningstagande när det här kommer upp. Loppet är alltså inte på något sätt kört.
Herr talman! Ökad hänsyn till natur och kulturmiljövärden och ett ekologiskt synsätt är nödvändiga i den fysiska planeringen. Riksdagens antagna miljömål måste ha en klart överordnad betydelse. Det är därför viktigt att miljökonsekvensbeskrivningarna blir ett avgörande instrument i planeringsprocessen. Det betänkande som vi talar om just nu innehåller skärpningar i dessa avseenden och också bl.a. vad gäller rivningsplaner och tillgänglighet. Jag, och flera med mig, saknar ändå en hel del begreppskonsekvenser och uppgraderingar. Detta har föranlett mig att skriva under 13 reservationer - både egna och andras. Jag skall inte uppta tiden med att i detalj redovisa alla dessa - de finns ju i betänkandet - utan jag skall ganska rapsodiskt beröra dem. Däremot stannar jag upp litet extra vid några mera betydelsefulla för att redovisa de invändningar som jag har. Först några ord om begrepp och meningar. Det är mera konsekvent att tala om "ett ekologiskt hållbart samhälle" i stället för att tala om "en långsiktigt hållbar livsmiljö" - ett gammalt begrepp. Helst skall det vara "utgångspunkt från/i", inte "ett beaktande av" när vi talar om natur och kulturvärden. Det kan tyckas vara detaljer, men i en förlängning betyder dessa, som jag tycker, skärpningar mycket för texten. I kap. 4, 1 § står det: "I översiktsplanen skall redovisas allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av mark och vattenområden." Enligt min uppfattning bör meningen i stället lyda så här: I översiktsplanen skall redovisas miljöförhållandena i kommunen, allmänna intressen enligt 2 kap. 2 § samt konsekvenserna av stora planerade förändringar i användningen av mark och vatten. Detta ställer bestämda krav på konsekvensbeskrivningar och ger lagen en starkare miljöprofil. Sådana redovisningar skall komma in tidigt i samrådsförfarandet och vara lätta att förstå. Här är utskottet enigt. Det vidgade samrådet vid översiktsplanen, som också gäller vid antagande av detaljplan, borde särskilt markera miljögrupper, Naturvårdsföreningen och handikapporganisationer. Där är vi eniga med I lagtexten nämns bara mer översiktligt "sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget". Även här gäller det en skärpning av miljöprofilen men också att ge större utrymme för tillgänglighetsfrågorna i planprocessen. Ett särskilt problem är de funktionshindrades inflytande. Hur skall de kunna hävda sina krav gentemot planerare och byggherrar när de klara bygganvisningarna gradvis har upphört och ersatts med stora tolkningsutrymmen? Kostnaderna för ökad tillgänglighet får inte avhålla kommunerna från att prioritera lösningar som även ger de funktionshindrade tillträde. En basanpassning som gäller hela Sverige vore på sin plats. Det är svårt att tolka "lagom brett", "tillräckligt högt" osv. Ibland är just distinkta regler och siffror en klar hjälp i arbetet - inte ett hinder. Barnen är en annan särskilt utsatt grupp, inte bara därför att de är små och ömtåliga utan också därför att det sällan tas hänsyn till just deras behov och insikter. Barnen har kunskaper om sin miljö. Barnen är goda observatörer. Enligt barnkonventionen har barnen faktiskt rätt till inflytande. På köpet får de praktisk träning i demokrati, och vuxna planerare får nyttiga I Norge är man framsynt på det här området. Där har staten ålagt kommunerna att utse en särskild tjänsteman som skall ta till vara barnens intressen i den norska motsvarigheten till Byggnadsnämnden i Sverige. Det tycker vi är ett utmärkt förslag. Kravet på rivningsplaner, som sluter byggnadens livscykelsprocess och ger möjlighet till återanvändning och återvinning i byggbranschen, är ett stort framsteg. För att ge rivningen ännu större betydelse borde man enligt min mening tala om selektiv rivning, vilket pekar på behovet av skärpt kvalitet och större ansvar och på att miljöaspekterna vägs in. S.k. utrivningar, något som Vänsterpartiet har tagit upp, vid ändring av byggnad hamnar tyvärr i nuvarande skrivning utanför kravet på rivningsplan. Regeringen vill fundera ett tag till. Ett tillkännagivande skulle i det här läget understryka vikten av att riksdagen skyndsamt föreläggs ett förslag i frågan. Jag kan inte riktigt förstå varför just utrivningarna skulle undantas. Ca 80 % av allt byggmaterial vid en rivning går i dag till deponi. Det är ett allvarligt slöseri. Det borde i stället vara så att minst 80 % återanvänds och till viss del återvinns. Det är också viktigt att det inte bara är kommunerna som tillåts hantera rivningsmaterialet. Så snart som möjligt bör riksdagen få förslag som ger utrymme för en sund konkurrens mellan olika entreprenörer. Så sent som i dag har miljöministern på en informationsdag om samspelet mellan miljövård och fysisk planering meddelat att regeringen arbetar på en ordentlig deponiavgift - mycket intressant! Detta är en klar signal och bäddar för en intressant och positiv utveckling vad gäller byggavfallet. När det gäller ansvarsfördelning vid rivning anser jag att gränsen mellan ansvaret för producenten av byggmaterialet och byggherren tydliggörs. Så fort Kretsloppsdelegationens rapport beretts bör regeringen även här återkomma med förslag. Vindkraften är på stark frammarsch. Ingen bransch är jämförbar. Sedan 1990 har den haft minst 40 % tillväxt per år. Jag tycker att det är rätt att även vindkraftverken går igenom en ordentlig prövning och förordar alltså inte ett förenklat bygglovsförfarande, som Centerpartiet gör. Däremot tycker jag att den längsta tiden för bygglov för "tillfällig åtgärd" skall utsträckas till 20-30 år. Det är nämligen först efter 20 år som man får ekonomi i ett vindkraftverk. Jag behöver inte poängtera alla fördelar med den vindkraftssatsning som nu pågår i Sverige. Men hinder som i praktiken är onödiga tycker jag skall tas bort. Allergiskapande miljöer och material är något som vi arbetar hårt med att få bort i vårt land. Nu när vi är med i EU och materialet flödar fritt bör Sverige självklart kräva att övriga unionsländer också sätter hälsan främst och mönstrar ut sina högemitterande byggnadsmaterial. Till sist vill jag nämna egenskapskraven. De har successivt lyfts ur PBL och förts över via en byggproduktlag till BVL, lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader. Därmed har egenskapskraven på sätt och vis degraderats, vilket är olyckligt. De är ju så pass viktiga att de har sin självklara plats i den överordnade plan och bygglagen. Herr talman! Jag står givetvis bakom alla de reservationer som jag skrivit under, men för att inte ta upp mer än nödvändig tid här i kammaren yrkar jag bifall bara till reservationerna 2, 6, 8, 12, 13, 19, 27 och 34. Om reservationerna 2, 6 och 8 vinner kammarens gehör yrkar jag också bifall till reservation 24.

Herr talman! Den översiktliga fysiska planeringen är en viktig del av de krav och beslutsunderlag som plan och bygglagen ställer på kommunerna. Översiktsplanens grundläggande uppgift är att vara vägledande. Avsikten med den här propositionen, säger man, är främst att stärka den vägledande processen och att ge miljöhänsynen större tyngd. Det handlar således om att skydda människorna, naturen och miljön i övrigt mot störningar och om att förbättra miljötillståndet i vid mening. Översiktsplanen är alltså inte bindande för myndigheter och enskilda. Den rättsliga regleringen av markens användning och bebyggelse sker, som vi vet, genom detaljplanerna. Det kommunala arbetet med Agenda 21 har också som grundläggande princip att i ett lokalt program integrera miljöhänsynen i olika sektorer och verksamheter. Översiktsplaneringen, liksom Agenda 21 arbetet, handlar således om att se framåt och om att tänka efter - före. Ett sådant tankesätt är något som vi kristdemokrater välkomnar. Vi välkomnar också förslagen om en ökad användning av miljökonsekvensbeskrivningar. Vi vill också betona vikten av medborgarnas inflytande under beslutsprocessen. Det gäller både rättssäkerhet för sakägarna, främst då för fastighetsägare, och ett mer allmänt medborgarinflytande i planeringsprocessen. Beslut som kommer utan att allmänheten har erbjudits medverkan har ofta svårt att få allmänhetens acceptans. Dessutom garanterar denna medverkan att beslutsunderlaget ofta blir mera fullständigt. I det stora hela är flertalet förslag i propositionen bra, och jag uppskattar att utskottet kompletterat regeringsförslagen genom att i full enighet göra några tillkännagivanden. Det handlar bl.a. om några kdsmotioner som berör behovet av att allmänna råd bör utarbetas när det gäller tillgängligheten till arbetsplatser, publika lokaler och allmänna platser i syfte att förbättra tillgängligheten, främst för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga, liksom om att enkelt åtgärda de hinder mot tillgängligheten som föreligger. Detta bör vara avklarat till år 2005, den tidpunkt som Lagrådet föreslog i den remiss som föregick propositionen. Det andra tillkännagivandet rör krav på att bostäder skall kvalitetsdeklareras. Krav bör således ställas på en funktions och materialdeklaration av byggnader och lägenheter vid ny och ombyggnad, bl.a. för att motverka problem med astma och andra allergier. Trots en positiv hantering i utskottet har vi kristdemokrater reserverat oss på sex punkter, till förmån för våra egna motionsförslag. Jag skall något beröra tre av dessa reservationer. Reservation 20 berör hanteringen av rivningsmaterial och rivningsavfall. I propositionen anges att omhändertagandet av avfall kan regleras av kommunen genom renhållningsförordningen. Risken föreligger, menar vi, att kommunen med stöd av renhållningslagen monopoliserar marknaden. Konkurrensen kan spolieras med ökade kostnader som följd, medan initiativ från lokala privata entreprenörer hämmas. Fina exempel på hur sådant här kan gå till har vi i utskottet sett på en studieresa som vi gjort. Jag kan bara konstatera att det vi har sett tydligt visar på att här ligger Sverige långt efter. Reservation 25 berör kravet i en s-motion att återinföra möjligheten att i en detaljplan precisera handelsändamålet. Den möjligheten togs bort av den förra regeringen för att förbättra konkurrensen inom handeln genom friare etableringsmöjligheter inom främst detaljhandeln. Många nyetableringar i mindre kommuner som jag känner till har spolierats till följd av tidigare lagstiftning, som nu Socialdemokraterna m.fl. vill återinföra. Reservation 29, till sist, berör Sveriges agerande i EU när det gäller byggmaterial. Vi vet att byggnadsoch inredningsmaterial som vi i dag använder i våra bostäder avger ämnen som i olika kombinationer kan vara skadliga för de boende. Vi i denna kammare är därför överens om att för hälsan säkrare bygnadsmaterial skall användas. Inte minst viktigt är detta i ett EU-perspektiv där byggnadsmaterial kommer att kunna röras och föras fritt över gränserna. I reservationen pekar vi på att Sverige med kraft bör verka för att det inom EU ställs sådana krav på byggnadsmaterial att hälsan inte menligt påverkas vid användningen. Herr talman! Jag säger som många har sagt. Jag står således bakom samtliga våra reservationer, men jag nöjer mig med att här yrka bifall till nämnda reservationer, dvs. reservationerna 20, 25 och 29.

Herr talman! Efter Owe Hellbergs inledning har jag av ett flertal ledamöter uppmanats att ha en liknande inledning på mitt anförande, men jag skall bespara kammaren det. Det betänkande som vi nu debatterar och som riksdagen senare skall fatta beslut om handlar om PBL och bygger i huvudsak på Bengt-Olof Käcks andra delbetänkande, men främst handlar det om en översiktsplanering och om hur miljöhänsynen skall öka. Utgångspunkten är att översiktsplaneringen skall användas som ett instrument för att höja ambitionsnivån. Ett ökat medborgarinflytande skall också stärka värnet om miljön. Miljökonsekvensbeskrivningar skall användas i större utsträckning. Större tyngd skall läggas vid samråd. Medborgarnas synpunkter bör tas in tidigt i planprocessen, och åtgärder för att stimulera till diskussion i tidiga planeringsskeden bör lyftas fram. Propositionen tar syfte på att bättre än i dag värna om parker och grönområden. Dessa gröna lungor är omistliga värden i våra tätorter och bör därför ges en hög status. Den förra regeringens agerande när det gäller hantering av PBL-frågan har jag tidigare kritiserat i en debatt här i kammaren i juni 1994. Den uppgörelse mellan Centern och Socialdemokraterna som låg till grund för PBL:s tillkomst 1987 bröts då den förra regeringen tillsatte en utredare och antog direktiv utan att samverka med Socialdemokraterna. Jag har kritiserat detta, och jag skall inte upprepa alla dessa argument. Utredningen borde ha lagt fram ett samlat betänkande och inte splittrat upp det i flera delar som nu har skett. Detta har skapat förvirring, och det har försvårat helhetssynen på lagen. Förslag i senare utrednings och lagförslag gör att beslut som vi har fattat i tidigare skeden kan behöva ändras när man får se helhetsbilden. Nu får vi fortsätta på den inslagna vägen. Och i detta betänkande gör vi förändringar i det beslut som fattades 1994. De lagändringar som trädde i kraft den 1 juli i år har skapat förvirring i kommunerna. Bygganmälan och samrådsträffar fungerar inte. Kommunerna har besvär med att få de sökande att förstå det nya systemet. Det gäller framför allt småärenden. Det visar att vår kritik på detta område i högsta grad var befogad. Tillgänglighet har diskuterats mycket i utskottet. Vi har i vårt land högt ställda krav på detta. Regeringen anser att ett kommunalt tillgänglighetsprogram bör ingå i varje kommuns översiktsplan. Handikapporganisationerna bör vara en självklar part vid utarbetande av detta program. I lagrådsremissen som föregick propositionen fanns förslag på tillgänglighetsskapande åtgärder före år 2005. Kommuner och landsting tyckte att kostnadskonsekvenserna borde utredas bättre innan detta förslag antogs. Regeringen gav då Boverket i uppdrag att belysa detta. Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj. Det är rimligt att detta sker. En ordentlig kostnadsanalys behövs innan mer preciserade åtgärder krävs. Det tycker också utskottet. Men utskottet anser att dessa frågor har ett sådant väsentligt intresse att de åtgärder som enkelt och med små kostnader kan åtgärdas bör behandlas skyndsamt. Regeringen bör, efter Boverkets redovisning, snarast återkomma till riksdagen med förslag till bättre tillgänglighet i befintliga offentliga lokaler och på allmänna platser. Om detta är utskottet enigt, vilket är glädjande. 1992 drev den dåvarande riksdagsmajoriteten igenom ett förbud för kommunerna att i detaljplan styra viss form av handel. Det gällde handel med skrymmande varor och livsmedel. Detta var ju ett av Bert Karlssons stora paradnummer här i kammaren. Genom detta beslut skulle matpriserna sjunka kraftigt. Detta leder till stora etableringar av försäljningsställen i industriområden och utanför tätbebyggelse som främst vänder sig till bilburna kunder. Förlorarna är kunder utan bil, främst äldre människor. De får se sina närbutiker i bostadsområden och tätorter läggas ned till fördel för mer perifert belägna butiker. De tvingas nu i större utsträckning anlita färdtjänst och hemtjänst för att uträtta ärenden som de själva tidigare kunde göra. Kommunerna får ta hand om parkeringsproblemen och trafikproblemen. Den förra riksdagsmajoritetens beställning att med retroaktiv verkan gå in och göra motsvarande ändringar i gamla planer blir nu av förklarliga skäl inte av. Vi vill nu ge kommunerna tillbaka rättigheten att i detaljplan styra dessa verksamheter. Regeringen bör skyndsamt lägga fram ett förslag med denna innebörd. Plan och byggutredningen föreslog också att kommunerna i översiktsplanen områdesvis skulle kunna göra undantag från lokaliseringsprövning av ny bebyggelse utanför samlad bebyggelse. Det skulle ge markägare oinskränkt rätt att avgöra var det skulle byggas, vem som skulle bygga och vad som skulle byggas. I princip betydde detta att planmonopolet som infördes i stor enighet här i riksdagen 1947 skulle upphävas i dessa områden. Detta förslag är numera djupt begravt i en sällan öppnad byrålåda på Miljödepartementet. På Miljödepartementet ligger också förslaget om att tvinga kommunerna att upprätta detaljplaner inom två år om någon söker bygglov och kommunen avslår ansökan med motiveringen att detaljplan erfordras. I annat fall skulle bygglov beviljas. Det skulle försätta många kommuner, framför allt de med ett högt bebyggelsetryck, i en ohållbar situation. Dessa frågor har också tagits upp i reservationer. Till betänkandet har fogats 35 reservationer. Jag skall kommentera några av dem. Vänsterpartiet och Miljöpartiet ägnar sig i några reservationer åt ordkineseri. De vill byta ut vissa ord mot andra som anses mera långtgående. Vi anser inte att dessa förändringar skulle tjäna något rejält syfte och yrkar avslag på dessa reservationer. Moderaterna vill att översiktsplanen skall vara frivillig och är naturligtvis ensamma om den uppfattningen. Folkpartiet vill att samrådskretsen skall utvidgas vid upprättande av detaljplan och ger exempel på sådana organisationer som bör ingå. Folkpartiet slår här in öppna dörrar, då det som partiet efterlyser sedan många år är praxis. I en reservation tas barnens ställning vid planering upp. I reservationen anförs att en särskild tjänsteman skall utses för att ha ansvar för barnens intressen. Vi är ense med reservanterna om att barnens intressen är viktiga att bevaka i planeringen. För den skull finns en mängd råd och riktlinjer om hur detta bör ske. De som upprättar planer och de kommunpolitiker som fattar beslut om dessa har här ett stort ansvar. De skall tillvarata allas intressen, dvs. alla invånare - barn, pensionärer, handikappade, m.fl. Detta ingår i planprocessen. Det skulle inte tjäna något större syfte om alla dessa grupper skulle ha var sin ansvarig som bevakar deras speciella intressen. Det bör som nu på ett naturligt sätt ingå i planprocessen. Moderaterna tycker att kravet på att översiktsplanen skall aktualiseras en gång per mandatperiod är onödigt. De anser att man skall låta kommunerna själva avgöra när detta bör ske. Om ändringsbehovet är litet drar detta onödiga kostnader. Jag tror att det är bra ur många synpunkter att översiktsplanen kommer till kommunfullmäktige en gång per mandatperiod. Vad som skall ändras i planen är ju upp till varje kommun att avgöra. Moderaterna tycker inte att större uppmärksamhet bör ägnas parker och grönområden. De är ensamma även om denna uppfattning. Krav på rivningsplaner införs nu liksom kvalitetsansvarig för detta arbete. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gå längre genom att kräva detta även vid utrivning i samband med ändring av byggnad. Vi anser att man får följa dessa frågor och återkomma om så erfordras. Både utredningen och regeringen anser att dessa frågor inte bör regleras i PBL utan bör regleras enligt renhållningsförordningen. Vi delar den uppfattningen. Risken för fördyringar är obefintliga. I dagens ekonomiska situation väljs säkert det billigaste alternativet. Kretsloppsdelegationen förväntas komma med förslag i ämnet. Moderaterna vill minska strandskyddet. Detta är inget nytt. De är ensamma om denna uppfattning. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag tänker inte be om ursäkt för min inledning, om det var detta som Rune Evensson hade tänkt sig. Engagemang, Rune Evensson, kräver både hjärna och hjärta, och det har vi i Vänsterpartiet. För Rune Evensson och hans parti tycker jag att det ibland handlar mycket om ord men att man sedan inte kommer till skott så att det blir något. Ett typexempel på detta är frågan om barns rättigheter att få delta i planeringen. Vi har ratificerat barnkonventionen, och vi har talat om att lyfta in den i lagstiftningen. Sedan kommer det ett litet ynka konkret exempel på vad man kan göra. Då generaliserar Rune Evensson och säger att man tar till vara barnens intressen på alla möjliga sätt. Men tanken med detta, Rune Evensson, var ju att barnen skulle kunna hävda sina egna intressen. Jag tror att barn tänker litet annorlunda än vuxna. Ofta är de dessutom mycket klokare, vilket är det värsta. Det vore därför mycket bra att ta till vara deras åsikter i dessa frågor för framtiden. Vi vet att det är deras miljöer som det kommer att handla mycket om. Om norrmännen kan, så varför skulle inte vi kunna göra det? När det gäller rivningar undrar jag, Rune Evensson, varför man inte skall ta med alla rivningar. Vi hoppas att detta med s.k. utrivningar är det som skall gälla för framtiden - varsamma rivningar där man tar till vara människors behov av den miljö de har. Man skall inte göra några lyxrivningar osv. Det finns ingen anledning att lämna det här utanför. Sedan har jag under det här året lärt mig att ord betyder väldigt mycket. Jag har t.o.m. blivit lurad några gånger i utskottet för att jag trodde att de betydde någonting annat. Men nu vet jag att det är tillkännagivanden som gäller om det skall bli någonting av. Skall vi ändra orden så att det blir den inriktning som vi vill ha mot det ekologiskt hållbara samhället måste vi använda de orden. Då duger inte de andra. Så är det bara.
Fru talman! När det gäller barn och planering går mycket av det som Owe Hellberg föreslår bra att genomföra ute i kommunerna. Man kan om man vill i kommunerna utse människor som har denna speciella uppgift, men man behöver inte lagstifta om det. En ordentlig och duktig planerare skall ta ansvar för allas rätt i samhället att kunna vara med i planeringen. Det gäller inte bara barn, utan det gäller - som jag sade i mitt anförande - såväl pensionärer som handikappade och alla möjliga grupper. Skulle vi ha ansvar för olika personer och grupper i samhället, skulle det bli fullkomligt ohållbart. Detta är viktiga frågor, men vi klarar dem inom ramen för den lagstiftning som redan gäller i dag. Sedan slog Owe Hellberg sig för bröstet och tog åt sig äran för det tillkännagivande som bostadsutskottet nu vill att riksdagen skall göra när det gäller handikappfrågorna. Jag vill bara påpeka att utskottet var enigt och att alla partier var överens om detta. Det var inget speciellt för Vänsterpartiets vidkommande. Jag tycker att det är bra att det nu införs krav på rivningsplaner. Då kan man få ordning på omhändertagandet av rivningsmaterial och då även av miljöfarligt rivningsmaterial. Det betyder också att Byggnadsnämnden kan gå in och stoppa en rivning om man inte följer rivningsplanen. Det införs nu också en kvalitetsansvarig för rivning - det fanns inte med i det förslag som den förra regeringen lade fram. Det tycker jag är väldigt bra, och det har efterlysts av många människor ute i kommunerna som jobbar med dessa frågor. Men vi är inte beredda att driva frågan vidare när det gäller utrivning, utan vi vill ta en sak i sänder och utvärdera. Vänsterpartiet, som Owe Hellberg representerar, brukar alltid vilja gå litet längre än andra partier. De vill betala litet mera, men det är bara det att andra partier väger saker och ting för och emot och tar reda på vad det kostar att göra en massa efterforskningar innan de fattar beslut. Det är skillnaden mellan andra partier och Vänsterpartiet.
Fru talman! Ja, Rune Evensson, barnen har faktiskt ingen egen intresseorganisation. Men det har de andra grupperna. Därför tyckte inte vi att de handikappade skulle få någon särskild rätt att vara med i dessa sammanhang annat än genom sina intresseorganisationer. Precis som jag säger tänker barnen annorlunda. Vi vill genom lagstiftningen ge en liten vink till kommunerna att de borde utse någon som är ansvarig för dessa frågor och som tänker i dessa banor. Det är ingenting som säger att sådant uppstår av sig självt. Eller skall Rune Evensson åka runt i landets 287 kommuner och propagera för detta? Det vore kul om han i stället kunde göra det. Vad är det för kostnader i samband med utrivningar? Jag tror snarare att det är precis tvärtom. Tar vi in det här i lagstiftningen får vi en annan organisation och funktion av detta på en gång. Det skulle väl vara väldigt mycket bättre än att som vanligt vänta och vänta.
Fru talman! Jag vill bara säga något om detta med rivningsplaner och utrivning. Det är en väldig skillnad på att riva en byggnad och på att riva ut ur en byggnad. Det är alltså fråga om skiftande processer från bygge till bygge och från hus till hus. På vissa ställen river man ut väldigt mycket, kanske hela innehållet i huset. På andra ställen river man bara ut stammar eller bara byter fönster. Skulle vi gå in och lagstifta här skulle det bli en väldigt konstig situation. Vi säger att om man skall göra det måste man ha bra mycket på fötterna. Vi måste veta vad vi pratar om och kan inte bara rusa i väg som Owe Hellberg vill göra.
Fru talman! Rune Evensson har framhållit att huvudsyftet med det här betänkandet är att miljöhänsynen skall öka. Det är bra. Sedan hävdar Rune Evensson att Folkpartiet slår in öppna dörrar när vi framför kritik mot att inte miljögrupper nämns när det gäller samrådskretsen. Det gläder mig om Rune Evensson har rätt, men det blir litet osäkert i och med att miljögrupperna inte nämns i förarbetena. I förarbetena nämns bl.a. fackföreningar och andra grupper som har ett väsentligt intresse av planförslaget. Då tycker jag att det vore bättre om man klart hade kunnat uttala att miljögrupperna skulle ingå i samrådskretsen och på ett tydligt sätt gett dem den rätten. Vi tycker alltså inte att förarbetena är tillräckligt tydliga. Därför har Folkpartiet och Miljöpartiet gemensamt reserverat sig i det här avseendet. Det är därför som jag yrkar bifall till reservation 11. Varför, Rune Evensson, kunde man inte gå med på att klart uttala att miljögrupperna skall ha denna rätt?
Fru talman! Miljögrupperna är redan med och samråder. Jag har själv suttit i Byggnadsnämnden i väldigt många år, och i alla planeringssammanhang har alltid SNF och olika lokala miljögrupper i samhället tillfrågats. Det är oerhört viktigt att man i ett tidigt skede får klart för sig vad dessa människor vill så att man kan väga in detta i planeringen. Som jag sade i mitt huvudanförande tycker jag att Folkpartiet i det avseendet slår in öppna dörrar. De grupper som kallas - miljögrupper, naturvårdsföreningar men också köpmannaföreningar och företagarföreningar - är ju inga sakägare och de kan inte överklaga en plan. Däremot är deras åsikter oerhört betydelsefulla i samband med planeringen. Det räknas upp redan i förarbetena till PBL exempel på alla organisationer som skall och bör kallas. Jag tycker att detta fungerar väldigt bra i dag.
Fru talman! I så fall förstår jag inte varför man inte hade kunnat vara tillmötesgående. Då hade vi inte behövt att avge någon reservation. Man borde ha kunnat skriva in det här. Visserligen sker ett sådant arbete i dag, men om man inte skriver in denna rätt är det ju inte säkert att dessa grupper kommer att få samma inflytande också i framtiden. Då har det sitt inflytande så att säga mera på nåder. Det är bättre om man klargör att de har denna rättighet.
Fru talman! Om man skulle göra så som Folkpartiet föreslår, dvs. om man skulle räkna upp de organisationer som skall vara med i dessa samråd, då blir det en förskräckligt massa organisationer. Inom dessa organisationer finns det lokala grupper som bildas i samhället i dag, enfrågegrupper och annat. De måste ju också få vara med i planeringsarbetet. Det skulle alltså vara väldigt besvärligt att i detalj ange vilka grupper som skulle vara med så att det blev en heltäckande uppräkning i lagstiftningen. Därför tycker jag att det är bra som det är i dag. Det fungerar också väldigt bra.
Fru talman! Jag vill säga några ord till Rune Evensson om det här med att återinföra möjligheterna för kommunerna att precisera handelsändamålet. Jag har faktiskt inget minne av att Bert Karlsson var pådrivande i den här frågan. Däremot vill jag påstå att det inte är detta som är det viktigaste, utan det viktiga är ju att gå på sakfrågan. För min del är det viktigare än om det är Bert Karlsson eller någon annan som har föreslagit någonting. Jag har flera exempel på etableringsmöjligheter som har spolierats framför allt i små kommuner, därför att man inte har fått etablera sig i de lägen som man hade bedömt som möjliga för att över huvud taget kunna driva i gång ett handelsändamål i en mindre kommun. Då finns det naturligtvis behov av möjligheter till parkeringar. Faktum är, Rune Evensson, att parkeringsproblemen är ju större i centrum än vad de är i utkanterna. Är det inte också så att äldre människor sällan bor precis i centrum där det finns väldigt mycket lokaler och affärer? Man bor också i förorter. Om det då etableras affärsmöjligheter i förorter och i utkanterna av tätorterna kan det faktiskt vara en fördel också för äldre. En annan sak är konkurrensen, möjligheten att handla till vettiga priser. Detta innebär storköpsmöjligheter för barnfamiljer, som i dag är tvingade att pressa sina priser. För att familjerna skall klara dessa storköp måste de ha tillgång till en nära och stor parkeringsplats. Jag vill också påstå att detta ofta stimulerar de centralt belägna butikerna till att vidta åtgärder och vara litet av innovatörer för att locka kunder till sina butiker. Det Socialdemokraterna och en del andra här är inne på är, menar jag, ett steg tillbaka. Är det inte så egentligen, Rune Evensson?
Fru talman! Det som Ulf Björklund nu tar upp var som jag sade ett av Bert Karlssons stora paradnummer. Jag minns när han stod i talarstolen med en kaviartub i var hand och förde en våldsam debatt i dessa frågor. Sedan kan man ju ifrågasätta Bert Karlssons motiv - han kan ju ha talat i eget intresse, men det kanske vi inte skall gå in på här. När man planerar för industriområden och handelsområden och har någon form av handel som inte alstrar så mycket parkering kan man alltså skriva in det i sin detaljplan. Men om det sedan plötsligt etableras livsmedelsförsäljning i området kan det uppstå enorma parkeringsproblem där. Vem skall då ta hand om dem? Jo, det måste ju kommunen göra. Planerna är alltså inte dimensionerade för den trafik som kommer att uppstå efter sådana affärsetableringar där kommunen inte kan vara med och styra. Efter det att den här lagändringen gjordes har transportresorna till dessa perifert belägna områden ökat våldsamt, och det har ur miljösynpunkt väldigt stor betydelse. Förlorarna i detta spel är de gamla människorna, det är de som inte har bil, det är pensionärerna. Jag förstår inte att kds inte ställer upp mer för de människorna än vad man gör. Sonia Karlsson, som finns med senare på talarlistan, kommer att mer i detalj beskriva situationen i de här frågorna.
Fru talman! Det är märkligt att Rune Evensson till varje pris skall nämna att det var Bert Karlsson som talade om den här frågan. Jag tycker faktiskt att det är ointressant i sammanhanget. Det är sakfrågan det gäller. Förslaget måste ju dessutom inte vara dåligt bara därför att Bert Karlsson möjligen har framfört det från den här talarstolen. Kommunerna har ju ett ansvar även för att det finns tillgång till parkeringsplatser vid butiker som ligger centralt i samhället, även för små samhällen. Kommunerna har ett ansvar för att det skapas parkeringsmöjligheter på något sätt, vare sig det blir i utkanten eller i centrum. Jag tror att Rune Evensson har storstadsperspektivet i huvudet. Han tänker på Göteborg och Stockholm, där det naturligtvis blir litet längre transporter när man skall till utkanten av staden. Jag har all förståelse för att det är på det viset. Men jag vill påstå att han ändå tänker litet för storskaligt. Det handlar nu om de små, de mindre kommunerna. Där blir det inte fråga om så långa transporter om det t.ex. görs en etablering vid rondellen som ligger 300-400 meter från centrum. Det är korta avstånd, vill jag påstå. Men parkeringsmöjligheterna finns, storköpsmöjligheterna finns, möjligheten att konkurrera med de centrala butikerna finns. Dessutom ger det här bättre priser för barnfamiljer och andra som i dessa dagar behöver tänka på hur man använder sina pengar.